Herr talman! Birthe Sörestedt säger att hon inte tror att det går att minska brottsligheten genom straffhot. Ja, Birthe Sörestedt kan ju själv se hur det har gått. Under de senaste åren har straffhoten minskat. Men då har brottsligheten också ökat. När det gäller situationen på kriminalvårdsanstalterna klappar sig Birthe Sörestedt för bröstet och säger att det nu finns möjligheter att göra urinprov på de intagna. Jag håller med om att det är bra att den möjligheten finns. Men vi måste ha klart för oss följande. Urinprov är en bra kontrollform. Men den metoden kan bara avslöja den som själv använt narkotika. Den som endast ägnar sig åt försäljning av narkotika och som själv inte missbrukar avslöjas ju inte, hur många urinprov som än görs. Det är därför utomordentligt viktigt att urinprov kombineras med andra åtgärder, för annars har vi inte en chans att komma till rätta med narkotikan på anstalterna. Vi som har reserverat oss på denna punkt och som kräver ytterligare åtgärder när det gäller narkotikan på anstalterna menar att det måste till andra kontroller också. Det går inte att bara hänvisa till urinproven.
Herr talman! Naturligtvis tycker också vi socialdemokrater att fängelsestraff behövs vid allvarliga brott. Den som sitter inlåst begår självfallet inte brott. Men den som har begått allvarliga brott och som har tilldömts fängelse under en lång tid kommer ju förr eller senare ut i samhället. I det sammanhanget kommer jag osökt att tänka på det här med permissioner. Alla här säger att det är viktigt med återanpassningen i samhället. På den punkten är vi överens. Men då är det också viktigt att även de som har tilldömts fängelse under en lång tid någon gång får permission, för annars känner de inte igen sig i det samhälle som de kommer ut till. Hur vill vi då att dessa människor skall fungera i samhället? Relativt nyligen fick vi nya permissionsregler. Det har skett en uppföljning och det har framkommit att reglerna har blivit stramare men också att de tillämpas på ett stramare sätt. Vi menar således, Lars Sundin, att ställda krav i detta avseende i stort sett är tillgodosedda. Det finns möjlighet att dra in permissioner, att göra kvalifikationstiden längre mellan permissionerna, vid missbruk av permissioner. Ca 44 000 permissioner beviljas varje år. I 1 400 fall, tror jag, missköts permissionerna. Det rör sig således om en mycket liten andel av alla permissioner -- 3,2 %. Det är vad vi här talar om. I en del fall handlar det om att vederbörande har kommit tillbaka för sent. Ungefär 1 000 personer inställer sig inte efter permission. Vi var tidigare inne på frågan om rymningar. Jerry Martinger påstod att Bergling inte skulle ha rymt och att man satt och väntade på att han skulle komma tillbaka. Men jag tycker inte att det är lämpligt att göra sådana uttalanden. Självfallet är det bedrövligt att Bergling kunde försvinna. Efter det att detta skedde har det gjorts en utvärdering av och förts en diskussion om säkerheten på anstalterna och om åtgärder för att förbättra säkerheten.

Herr talman! Som redan har framgått av debatten behandlas i detta betänkande ett förslag om nedläggning av kriminalvårdsanstalten i Karlskrona. Jag har tillsammans med några andra väckt motioner i frågan och krävt att regeringens förslag skall avslås på den punkten. Jag vill därför lämna några kommentarer till den behandling som har skett i utskottet. Utskottet säger sig ha förståelse för regeringens förslag. Som enda argument för denna förståelse säger utskottet att beläggningen vid de slutna lokalanstalterna under förra hösten låg på ca 83 %, dvs. något under den idealnorm på 85 % som slagits fast av statsmakterna. Det vore på sin plats att utskottet när man anför ett sådant argument också studerar situationen på den anstalt som man säger sig ha förståelse för att regeringen vill lägga ned. Studerar man förhållandena på den anstalten, finner man att Karlskronaanstalten under förra året hade en medelbeläggning på inte mindre än 98 %. Som en följd av detta föreslog chefen för södra regionen för nästan exakt ett år sedan, den 22 mars i fjol, att Karlskronaanstalten skall utökas från 37 till 42 platser. Den höga beläggningen hänger direkt samman med att anstalten i Karlskrona tjänstgör som något av en specialanstalt inom den södra regionen. Rymningsbenägna, drogaktiva och i övrigt svårplacerade och svårbehandlade intagna placeras där. För att det skall fungera har investeringar gjorts, som en talare tidigare har varit inne på, bl.a. i larmsystem och brandsäkerhetssystem. Därutöver är anstalten lokalanstalt i ordets egentliga mening. Den tar emot dömda som skall friges till Karlskrona eller Blekinge i övrigt i enlighet med den närhetsprincip som riksdagen har fastlagt. Som någon tidigare påpekade och som förtjänas att upprepas: Om anstalten läggs ner, kommer Blekinge vid sidan av Jämtland att vara det enda län som saknar kriminalvårdsanstalt. Det kan inte vara rimligt, och det stämmer förvisso inte alls med de principer som kriminalvårdslagstiftningen bygger på. Än mera orimligt och obegripligt är det att utskottet i samma betänkande tillstyrker ytterligare 4 milj.kr. för att driva anstalten i Kristianstad centrum vidare. Det är orimligt därför att Kristianstad även i fortsättningen kommer att ha två anstalter och Karlskrona ingen alls. Det är obegripligt eftersom utskottet självt förra året sade att en fortsatt drift av Kristianstad centrum skulle ske under förutsättning att det kunde ske med hjälp av omdisponering av medel inom befintliga ramar. Karlskronaanstalten är i gott skick. Det bekräftas av kriminalvårdsstyrelsen, som i stället pekar ut fyra andra anstalter som enligt verket är i så dåligt skick att en nedläggning är ofrånkomlig. Även Statsanställdas förbund, som företräder flertalet av de anställda vid anstalten, gör denna bedömning. Man anser att byggnaden har en bra funktionalitet, är mycket välskött och väl underhållen. Till det skall läggas en personal på anstalten som har en bred och djup erfarenhet när det gäller behandlingen av och återanpassningen av svårmotiverade fängelsedömda. Det är ett klientel som blir alltmer svårplacerat. Alla dessa sakliga argument som samtliga talar för att Karlskronaanstalten skall behållas har över huvud taget inte kommenterats av utskottet. Jag tycker att det är märkligt. Utskottet har uppvaktats av företrädare för anstalten som har delgivit utskottet dessa argument. Rimligen borde utskottet ha tagit dessa argument under övervägande. Det vore därför på sin plats att utskottets företrädare i dag delger oss de kriminalpolitiska bedömningar som ligger till grund för utskottets ställningstagande. Om så inte sker kan jag inte dra någon annan slutsats än att utskottet inte har fullgjort sin uppgift på det sätt som man kan begära av riksdagens justitieutskott. När det gäller de regionalpolitiska aspekter som kan och bör läggas på frågan, vill jag tacka utskottet för att ha tagit de frågorna på stort allvar. Blekinge har länge varit ett utsatt län. Under 80-talet har länet av egen kraft och med hjälp av regering och riksdag på väsentliga punkter stärkt sin ställning. Tillkomsten av högskola, lokaliseringen av boverket, kustbevakningen m.m. liksom ett omfattande lokaliseringsstöd till företag som har velat utveckla sin verksamhet i länet, har medfört att länet i dag står bättre rustat än i början av 80 Trots detta hopar sig åter arbetslöshetens mörka moln över Blekinge. Den försämrade konjunkturen slår hårt i ett län som fortfarande domineras av tillverkningsindustrin. Blekinge har tillsammans med ett annat län flest varsel i landet, och fler är att vänta. Till det skall läggas den långvariga åderlåtningen på just statliga arbetstillfällen som länet, då främst Karlskrona kommun, har fått utstå. Sedan 1975 har Karlskrona kommun förlorat netto 2 200 statliga arbeten. Det hänger till största delen samman med de neddragningar som gjorts inom försvarssektorn. De neddragningarna kommer att fortsätta. Siffran Marinkommando Syd har nämnts i det sammanhanget. Mot denna bakgrund utgår jag från att regeringen, om riksdagen beslutar enligt utskottets förslag, följer utskottets uppmaning och beaktar särskilt arbetsmarknadssituationen och de regionalpolitiska aspekterna innan ett slutligt beslut om nedläggning av kriminalvårdsanstalten fattas. Eftersom utskottet ännu inte, trots en lång debatt, lyckats redovisa några kriminalpolitiska bedömningar när det gäller frågan om att behålla anstalten i Karlskrona, vill jag uppmana regeringen att pröva frågan också från de utgångspunkterna. Det finns dessutom en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet som i samarbete med kriminalvårdsstyrelsen och byggnadsstyrelsen har i uppgift att se över anstaltsbeståndet. Det är något bakvänt att först besluta om nedläggning och sedan se över frågan för att kunna bedöma vilka anstalter som skall vara kvar och vilka som skall läggas ned. Det rimliga vore naturligtvis att först göra en översyn och sedan ta ställning till frågan om nedläggning. Efter att ha lyssnat på denna debatt, har man fått intrycket av att om alla talare hade fått hålla på en stund till hade utskottet kunnat ena sig om att anstalten skall vara kvar. Det har låtit så när ledamöter som inte har reserverat sig i frågan har ändrat ståndpunkt under debattens gång. Efter många år i riksdagen inser jag att kammaren med all sannolikhet kommer att följa utskottsmajoriteten. Jag hoppas att regeringen tar till sig den debatt som har varit i dag och gör en kriminalpolitisk och en regionalpolitisk bedömning av frågan. Då kan beslutet bara bli ett, nämligen att

Herr talman! Som den uppmärksamme redan har noterat finns det i betänkandet, under rubriken anslag till kriminalvården, förslag rörande kriminalvårdsanstalten i Karlskrona. I budgetpropositionen från januari i år fanns det ett förslag om nedläggning av Karlskronaanstalten. Detta förslag resulterade givetvis i olika reaktioner såväl från anstaltens personal och ledning som från olika lokala myndigheter och instanser. Här i riksdagen har det under den allmänna motionstiden lagts fram inte mindre än tre olika motioner som direkt tar upp frågan om Karlskronaanstalten. En mängd olika sakargument redovisas i dessa motioner, och dessa sakargument, såväl var och ett för sig som alla sammantagna, visar det orimliga i att över huvud föreslå en nedläggning av anstalten. Karlskronaanstalten tar emot olika grupper av intagna som på ett eller annat sätt är svåra att placera på annan anstalt. Det kan gälla speciellt rymningsbenägna, drogaktiva eller interner som på annat sätt missköter sig på andra lokalanstalter. I Karlskronaanstalten bedrivs också en aktiv behandling och ett aktivt motivationsarbete för att hjälpa narkomaner att bli av med sitt drogberoende. Rent byggnadstekniskt är Karlskronaanstalten av mycket hög klass, det har andra talare i dag redan vittnat om. Innan jag blev ledamot av riksdagen kom jag vid åtskilliga tillfällen i kontakt med Karlskronaanstalten av rent byggnadsmässiga skäl. Alla åtgärder vidtogs för att göra Karlskronaanstalten säker, men också för att göra den miljömässigt bättre för såväl de intagna som personalen. Många andra anstalter i vårt land är klart distanserade vad gäller byggnadernas kvalitet och standard. Vi skriver säkert alla under att det är viktigt att den som döms till fängelse placeras nära den dömdes hemort. Skulle det fattas beslut om att lägga ner Karlskronaanstalten skulle det betyda att Blekinge blir ett av två län som kommer att sakna slutna lokalanstalter. Är detta verkligen rimligt? Det är inte bara Blekinge i sig som blir utan lokalanstalt. Detta skulle givetvis drabba hela sydöstra regionen av vårt land och då också delar av Kronobergs och Det finns heller inget som tyder på att behovet av antalet platser av det slag som Karlskronaanstalten erbjuder skulle minska. Tvärtom visar det sig att platserna i Karlskrona behövs och att anstalten ofta är överbelagd. Tillkomsten av ett nytt häkte i Karlskrona kan inte heller motivera en nedläggning. Tillkomsten av detta häkte talar i stället för att Karlskronaanstalten behövs i framtiden så att den avsedda helheten med polis, domstol, häkte och fängelse blir komplett. Att först bygga upp och sedan rasera en helhet kan inte gynna den svenska kriminalvården. Ytterligare argument för anstalten har redovisats från talarstolen i dag. Förutom motionerna och dagens debatt har uppvaktningar från anstalten och kommunen ytterligare redovisat inför justitieutskottet flera andra skäl som alla talar för anstaltens fortlevnad. Herr talman! Det finns således inte bara regionalpolitiska skäl -- även om dessa i sig är tillräckligt starka -- som talar för ett bibehållande av Karlskronaanstalten. Sakskälen, om anstaltens kvalitet och behovet av anstalten, talar sitt tydliga språk. De regionalpolitiska skälen visar bara ytterligare på problem och följder i en redan hårt drabbad och utsatt region. Jag kan bara beklaga att utskottets majoritet ser regionalpolitiska skäl som enda skäl som skulle kunna motivera fortsatt verksamhet vid anstalten i Låt mig, herr talman, konstatera att det inte finns något som i dag talar för att Karlskronaanstalten skulle bli överflödig vare sig i det korta eller det långa perspektivet inom den svenska kriminalvården.

Herr talman! Jag instämmer i det som sagts från Yvonne Sandberg-Fries sida att det inte har framförts några kriminalpolitiska synpunkter som talar för en nedläggning av Karlskronaanstalten. Jag kan också instämma i att en del talare under denna debatt har givit ett något tvetydigt intryck omo vad de anser om anstaltens framtid. Flera talare har uttryckt något slags förhoppning om att Karlskronaanstalten inte skall läggas ned. Senast gjordes detta av Krister Skånberg. Han sade att han ville att de andra oppositionspartierna skulle följa samma linje. Den linjen, som innebär att man bara skall uttrycka något slags förhoppning om att Karlskronaanstalten inte skall läggas ned, kan vi moderater inte följa. Det är därför som vi har skrivit en mycket bestämd reservation om detta ärende.
Herr talman! Jag beklagar att Jerry Martinger inte uppfattat att jag i mitt huvudanförande stödde den reservationen. Debattreglerna är så utformade, Jerry Martinger, att jag måste uttrycka mig på detta sätt när jag talar till resten av oppositionen. Om jag inte använder min replikrätt på rätt sätt blir jag avbruten. Jag utgår från att vi skall kunna enas om att Karlskronaanstalten blir kvar. Det enklaste sättet är naturligtvis att stödja reservationen som
Herr talman! Jag tackar för det stödet, Krister Skånberg. Jag hade inte uppfattat det på det sättet. Då gäller det jag sade de övriga oppositionspartierna i salen.

Herr talman! I år skall vi, liksom tidigare år, diskutera påföljdsfrågor, och då främst böter. Det är naturligtvis lockande att i ett sådant sammanhang försöka göra en något bredare analys av påföljdssystemet och den utformning det har fått i relation till dagens typ av gärningsmän. Jag skall dock försöka avstå från det och hålla mig till en av de reservationer vi har lämnat till betänkandet I reservation 4 tar vi upp åtalsunderlåtelse vid narkotikabrott. Med den nuvarande ordningen är det möjligt att lämna åtalsunderlåtelse vid narkotikabrott av mindre allvarlig beskaffenhet. Det kan hävdas att denna regel skall vara likartad för alla brott av lägre allvarlighetsgrad. Emellertid menar vi moderater att narkotikabrottet intar en särställning. Det är mer än ett brott mot narkotikastrafflagen, det är också ett socialt brott mot den egna individen. I reservationen har vi pekat på att särskilt de som första gången tar befattning med narkotika bör lagföras och därmed få insikt i det allvar med vilket samhället ser på denna brottslighet. Bejerot visade i sin doktorsavhandling på spridningsmekanismen inom narkotikahanteringen. Många strategiska beslut i denna kammare när det gäller kampen mot narkotikan har fattats med dr Bejerots fynd som grund. Han menade att varje form av bruk av narkotika är ett missbruk. Han visade också som den förste forskaren i världen på spridningsschemat från en missbrukare till en icke-missbrukare. Vi reservanter har, som många andra, tagit fasta på dr Bejerots fynd, och vi menar därför att varje form av missbruk eller innehav av narkotika skall straffas. Åtalsunderlåtelseinstitutet medverkar aktivt till att sprida uppfattningen att samhället inte ser allvarligt på små och enstaka innehav. Denna uppfattning strider mot denna riksdags uppfattning. För några år sedan t.o.m. straffbelade riksdagen bruket av narkotika. Vi har därför i reservationen fört in kravet på att narkotikabrottslighet inte skall omfattas av möjligheten att erhålla åtalseftergift. Vi menar att denna synpunkt bör kunna inarbetas i den nuvarande svenska lagstiftningen och därmed ytterligare befästa statsmakternas konsekventa och oförsonliga kamp mot narkotika. Naturligtvis hade vi inte denna gång väntat oss något bredare stöd för kraven i reservationen. Vi har dock för avsikt att återkomma, och vi hyser faktiskt en stark förhoppning om att detta stöd kommer att öka -- det är något som jag tycker mig förstå av de diskussioner som förs. Vi moderater har undertecknat fem reservationer till detta betänkande. Jag har här berört en av dem. Vi står naturligtvis bakom alla reservationerna men kommer endast att begära votering på reservation nr 4.

Herr talman! Vi i folkpartiet liberalerna delar den principiella inriktning som kommer till uttryck i den proposition som behandlas i betänkandet, nämligen att bötesstraffets ställning i påföljdssystemet ytterligare stärks. Redan i dag blir påföljden böter i 85 % av alla lagföringar. I betänkandet behandlas också ett par andra frågor som snatteri, rapporteftergift och åtalsunderlåtelse, frågor som vi debatterade senast för ungefär ett år sedan. Vi kan konstatera att snatterierna i dag kostar butikerna flera miljarder kronor. Ytterst blir det naturligtvis konsumenterna som får betala. Att snatterierna förekommer i en sådan omfattning är skäl nog att beivra dem. Att snatta är ofta ett debutbrott för ungdomar. Det är därför särskilt viktigt att vi reagerar mot dessa brott, snabbt och konsekvent. Just däri ligger den stora fördelen med ordningsbot för snatteri. Det behövs inga ytterligare utredningar av den frågan. Folkpartiet liberalerna vänder sig också mot att åtalsunderlåtelse och rapporteftergift blir allt vanligare, rent av regelmässiga för vissa brott. Det måste vara fel signal, framför allt till unga människor, att lagöverträdelser inte beivras. Vi vill därför ha en återgång till de regler som gällde före den 1 april 1985, med det tillägget att de ändringar som gjordes om åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare 1989 skall gälla också i fortsättningen. Herr talman! Vi vill dessutom att åtalsunderlåtelse för ungdomar skall villkoras. Det skulle understryka att det är allvar om ungdomar får veta att det blir åtal om de i fortsättningen inte sköter sig. Herr talman! Minsta gemensamma nämnare för de reservationer som folkpartiet liberalerna står bakom är att det framför allt är för de unga lagöverträdarnas skull som vi vill att samhällets insatser skall bli snabbare och mer konsekventa. Därigenom motverkar vi att ungdomar börjar utveckla ett verkligt kriminellt beteende, som senare är mycket svårt att bryta sig ur. Herr talman! Vi står, som sagt, bakom reservationerna 1, 3 och 5, men jag yrkar bara bifall till reservation 3.

Herr talman! Runt 300 brott begås dagligen mot svenska butiker, varuhus, kiosker och annan servicehandel, enligt färsk statistik från statistiska centralbyrån. Statistiken visar att det har skett en kraftig ökning av de grova brotten, rån med eller utan skjutvapen. Även mindre allvarliga brottstyper som inbrott och snatterier ökar, åtminstone vad gäller antalet anmälda brott. SCB-statistik ökat med 4 % sedan 1989 och har passerat 60 000-strecket för hela landet. De siffror jag nämner är preliminära. Siffrorna motsvarar ca Butikstillgreppen är mest koncentrerade till storstadsregionerna. Bara Stockholmsregionen svarar för runt 30 % av samtliga anmälda stölder och snatterier. Men snatterier och stölder förekommer över hela landet. Alla samhällskategorier stjäl, och i stort sett alla butiker och varuhus drabbas. Det är ytterst konsumenterna som förlorar på snatterierna genom att företagen kompenserar sig för förlusterna genom högre priser. Kan man komma till rätta med stölderna, kan också priserna sänkas. Snatterier är vanliga ungdomsbrott och därmed ofta inledning till en brottslig bana. Det gör det extra viktigt att reagera på brottet, för att visa att på brott följer en samhällsreaktion, att samhället inte accepterar brottet. I centerns motion om åtgärder för att minska brottslighet och våld konstateras att det för en förstagångssnattare kan vara rimligt att denne inte drabbas av mer ingripande åtgärder. Om snattaren är beredd att återlämna det tillgripna och är beredd att göra rätt för sig, kan rapporteftergift användas. Rapporteftergift bör däremot aldrig ske vid upprepad brottslighet, för en s.k. återfallssnattare. Likaså bör åtalsunderlåtelse endast användas då återfallsrisken kan anses vara försumbar. Centern vill, i likhet med moderater och folkpartister, återgå till tidigare restriktivare regler som gällde före 1985, men behålla de skärpningar som infördes för unga lagöverträdare år 1988, vilket framgår av reservation 3. Beslut om åtalsunderlåtelse kan kombineras med föreskrifter. Åklagare använder sig inte sällan av denna möjlighet när det gäller ungdomar mellan 15 och 17 år. Följs inte föreskrifterna kan beslutet om åtalsunderlåtelse återkallas. BRÅ har i en utvärdering av frågan funnit att återkallelse av åtalsunderlåtelsen mycket sällan används trots uppenbar misskötsamhet från den unges sida. Vi menar att man härigenom ger felaktiga signaler till den unge lagöverträdaren. Uppföljningen bör därför skärpas. En bättre kontroll fordras av att meddelade föreskrifter följs. Kravet framförs i reservation 5. Vid mindre, okomplicerade, erkända snatteribrott borde ordningsbot kunna användas för att få en snabb reaktion på brott och samtidigt en förhållandevis skonsam lagföring. Det skulle dessutom kunna bidra till ett bättre resursutnyttjande av åklagarnas och polisernas arbete. Fängelsestraffkommitténs förslag kan ligga till grund för en regeländring, menar vi. Förslaget finns i reservation 1. Vad gäller värdegränsen mellan snatteri och stöld anser vi vidare att dagens gräns vid 800 kr. är för hög och bör sänkas. Eftersom det pågår arbete inom regeringskansliet med frågor om gränsdragning mellan de olika brotten har vi valt att inte reservera oss utan bara lämna ett särskilt yttrande. Herr talman! Med det anförda ställer sig centern självklart bakom de reservationer jag nämnt, men yrkar enbart bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Till det betänkande som vi nu behandlar har, som framgått av de tidigare inläggen, fogats ett antal reservationer av framför allt moderater, folkpartister och centerpartister. I I reservation 1 tar man upp ordningsbot för snatteri. Utskottet har tidigare vid flera tillfällen, och senast förra våren, avslagit liknande yrkanden. Skälet var då att utskottsmajoriteten ansåg att vi borde avvakta fängelsestraffkommitténs betänkande. Det finns, som bl.a. Lars Sundin framhållit, uppenbara fördelar med ordningsbot i sådana ärenden, men fortfarande saknas enligt vår mening tillräckligt underlag för att i dag ta ställning. Erfarenheterna av den nu föreslagna reformen, med ökad användning av penningböter, får visa om tillämpningsområdet bör utvidgas. Frågan kommer nu att övervägas av åklagarutredningen. Utskottsmajoriteten anser därför inte att motionsyrkandena bör leda till någon åtgärd från riksdagen. I reservation 2 föreslås att man skall införa en begränsning av det straffbara området för snatteri och samtidigt vidga området för stöld. Utskottet har tidigare behandlat liknande motionsönskemål om en sänkning av den i praxis använda beloppsgränsen mellan stöld och snatteri och har då avstyrkt dessa med hänvisning till att fängelsestraffkommittén behandlar frågan. I avvaktan på resultatet av kommitténs förslag ansåg utskottet att riksdagen inte borde göra något uttalande i saken. Inte heller nu anser utskottsmajoriteten någon annan bedömning vara möjlig, varför jag yrkar avslag på reservationen. I reservation 3 behandlas rapporteftergift och åtalsunderlåtelse. Reservanterna förordar minskad användning av rapporteftergift och åtalsunderlåtelse och återgång till de regler som gällde före den 1 april 1985. I reservation 4 förordas att åtalsunderlåtelse i princip inte skall beviljas vid narkotikabrott. Samtliga nu aktuella motionsönskemål har behandlats av utskottet vid flera tillfällen och senast under föregående riksmöte. Enligt utskottets uppfattning har de lagändringar som genomfördes 1985 varit värdefulla som medel att koncentrera resurserna till de mest angelägna områdena. Reglerna har dock ifrågasatts, som bl.a. Göran Ericsson påpekade, varför åklagarutredningen enligt sina direktiv skall göra en samlad utvärdering av 1985 års förändring för att se om nu gällande bestämmelser om åtalsunderlåtelse är ändamålsenliga. Den skall också se över bestämmelserna om rapporteftergift. Med hänvisning till det nu pågående utredningsarbetet yrkar jag avslag på reservationerna 3 och 4. I reservation 5 om åtalsunderlåtelse för unga förordas att åklagarna skall använda åtalsunderlåtelse ytterst restriktivt för unga i åldrarna 15--17 år. Även dessa motionsönskemål behandlades så sent som vid förra riksmötet och avslogs då. De nuvarande reglerna om åtalsunderlåtelse i lagen om unga lagöverträdare fick sin nuvarande utformning den 1 juli 1988. BRÅ, som haft regeringens uppdrag att utvärdera frågeställningar liknande dem som tas upp i reservationen, anser att det behövs åtgärder. BRÅs utvärdering har överlämnats till ungdomsbrottskommittén, som skall se över nuvarande reaktionssystem när det gäller brott av unga. Med hänvisning till att frågeställningen nu bereds anser utskottsmajoriteten att det inte finns behov av något riksdagens uttalande. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Herr talman! För tydlighetens skull vill jag slutligen bara yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! När vi inom de borgerliga partierna tidigare har krävt ordningsbot för snatteri har vi avspisats med att det inom regeringskansliet pågick ett beredningsarbete, som inte fick störas. Nu har frågan skickats över till åklagarutredningen. Vår uppfattning är att det inte behövs mer underlag. Vi har nog med underlag för ett beslut. Jag är nu bara nyfiken på en sak, Björn Ericson. Utskottsmajoriteten skriver att åklagarutredningen nu skall få pröva denna fråga ''i positiv anda''. Positiv för vem? För er gamla socialdemokratiska inställning att tanken på ordningsbot för snatteri inte är någon bra idé eller för oss som hela tiden har tyckt att det är en möjlighet som bör användas? Vad menas alltså med ''i positiv anda''?

Herr talman! Visst är det viktigt, som Lars Sundin och Gunilla André har sagt tidigare här i debatten med snabba reaktioner från samhällets sida. Det är speciellt angeläget för ungdomar, för att de snabbt skall få klara besked om vad som är tillåtet och inte. Visst kan det vara ett bra sätt att minska riskerna för att de halkar in i brottslighet. Vi delar alltså definitivt den bedömningen och tycker att det skall vara ett viktigt mål för alla de åtgärder som vidtas när någon ertappas med att göra något som inte är tillåtet. Att gå därifrån till att begära straffskärpning ser vi inte som något nödvändigt steg. Jag vill bara ha sagt det här, herr talman, för att markera en enighet om det som jag bedömer vara det viktiga målet -- att göra allt vad man kan för att förhindra brott och upprepning av brott. Vi tror att just det förhållandet att folk genom någon typ av ingripande snabbt får klart för sig att man gått över en gräns är betydelsefullt, men den reaktionen behöver inte nödvändigtvis vara ett straff utan bör snarare vara en varning eller ett klargörande. Det har tidigare sagts under eftermiddagens ganska långa debatt att det finns mycket få, om ens några tecken som talar för att man uppnår bra resultat i brottsförebyggande verksamhet genom att skärpa straffen.

Herr talman! Alla som hade sett fram emot att få höra Karin Starrin engagerat med tala om riskerna för patent på liv är självfallet besvikna, men eftersom debatten förs nu efter middagspausen deltar jag i debatten i hennes frånvaro. Det betänkande vi nu behandlar heter ''Anslag till patentväsendet m.m.''. Rubriken är något knapphändig. Anslaget till patentväsendet är någonting som vi är helt eniga om. Det är det som ryms inom ''m.m.'' där det råder delade meningar. Bakom ''m.m.'' ryms så viktiga saker som frågan om huruvida vi skall ha patent på bioteknologiska uppfinningar eller inte, eller för att använda ett enkelt uttryck: Skall vi godkänna patent på liv eller inte? Det är en synnerligen stor och viktig fråga. Utvecklingen inom biotekniken går mycket snabbt. Särskilt i fråga om utnyttjande av genteknik är forskningens framsteg påtagliga. Det skapas nya förutsättningar för att på vitt skilda områden tillämpa de nya landvinningarna. Man kan alltså räkna att biotekniken får allt större betydelse och kan utnyttjas alltmer. Då reser sig genast, eller bör i varje fall resas, frågan: Vilken utveckling vill vi ha, och vill vi försöka påverka denna utveckling? Från centerns sida ser vi det som viktigt att inte bara se på möjligheterna, utan man måste också analysera konsekvenserna och noga bedöma riskerna med denna utveckling. Olika utskott har tagit ställning i dessa frågor. I förra veckan hade vi att behandla ett betänkande från socialutskottet om användning av genteknik på människan. Där var centern det parti som försökte hålla emot och ta mera etiska hänsyn. Varje år under de senaste åren har vi också behandlat ett stort bioteknikbetänkande från jordbruksutskottet. I lagutskottet behandlas bara en del av dessa frågor, och det gäller ju frågan om patent på biotekniska utvinningar, alltså frågan om patent på liv eller inte. Vi har i år liksom tidigare år en motion från centern, som tar upp dessa frågor. I samma motion tar vi också upp andra bioteknikfrågor, alltså inte bara patent på liv. Vi framhåller där att biotekniken måste ges etiska, sociala och miljömässiga ramar. Vi kräver en heltäckande lagstiftning och att det skall finnas en kraftfull myndighet, en biotekniksinspektion. Vi anser -- jag vill nämna det, eftersom det är utgångspunkten för våra synpunkter i dessa frågor -- att den genetiska integriteten skall skyddas. Vi kräver en skärpning av lagstiftningen då det gäller tillämpning av genteknik t.ex. på djur. Vänsterpartiet och miljöpartiet har liksom centern motioner som vänder sig mot möjligheten att få patent på liv. Däremot har från moderat håll i år väckts en motion där man närmast uttalar sig positivt och i stället uttrycker farhågor för att Sverige skulle isolera sig från utvecklingen i världen, alltså utvecklingen mot att i allt högre grad använda sig av bioteknik. Behandlingen av motionerna har liknat fjolårets behandling. Majoriteten avstyrker alla motioner där man vill begränsa möjligheten till patent på liv och som innebär en starkare kontroll i dessa ärenden. Liksom i fjol har vi reservationer. En reservation är gemensam för centerpartiet och vänsterpartiet. I den motionen betonar vi att det mot bakgrund av den utveckling som pågår är väldigt viktigt att vi från Sverige försöker agera. Vi ser hur man i ökad utsträckning från framför allt japanska och amerikanska företag försöker utnyttja bioteknik och få patent på det som vi kan kalla patent på liv. Genom att Sverige är med i det europeiska patentverket finns det risk att patenten även blir gällande i vårt land. För dessa företag står självfallet vitala ekonomiska intressen på spel. Även EG-direktiven tycks innebära ökade möjligheter att patentera uppfinningar som avser växter och djur. Vi måste i det här fallet alltså ta ställning till en rad spörsmål av, enligt vår mening, komplicerad art, nämligen de etiska och ekologiska aspekterna på gentekniken. Vi vill även erinra om att väldigt många människor känner stark oro och osäkerhet inför genteknikens utveckling och de framtida följderna. Vi anser att det bör tillsättas en parlamentarisk utredning, som får till uppgift att utarbeta en samlad heltäckande lagstiftning på bioteknikens område, lagstiftning som skall ange de etiska, sociala och miljömässiga ramarna för forskningen och tillämpningen. Vi anser att det är angeläget att initiera en bred debatt i dessa frågor och sprida information om bioteknikens roll i samhället nu och för framtiden. Det är vidare viktigt att man överväger de problem som är förknippade med den utveckling som vi har när det gäller patent på bioteknologiska uppfinningar. Vi ser det som väldigt viktigt att vårt land på miljöområdet och på andra områden då det gäller att respektera liv försöker att gå i spetsen för att slå vakt om livet och de etiska värdena. Vi anser att en parlamentarisk utredning bör få i uppdrag att ta upp spörsmål om förbud mot patent på växter, djur och mikroorganismer. Herr talman! Frågan är alltså om paten på liv eller inte. I centern har vi ett motto som är rubriken för mycket av vårt politiska arbete, och det är: respekt för livet. För oss är det alldeles klart att ställningstagande i fråga om patent på liv har en tydlig etisk dimension. Det är naturligt att många människor värjer sig känslomässigt mot tanken på att liv skall kunna patenteras. Det finns sjävfallet de som tycker att denna fråga inte skall styras av känslor. Men vi måste understryka att det är fullt legitimt av en opinion som är tveksamt att kräva en genomgripande offentlig debatt i frågan, innan man tar någon avgörande ställning. Frågan är, som vi ser det, av den storleksordningen att ett sådant krav är väl motiverat. Vi behöver en debatt och en offentlig diskussion i dessa frågor i det svenska samhället. Slutligen vill jag framhålla att vi i centern hyllar en varsam och klok användning av biotekniken. Vi kräver en kraftfull satsning på kunskapsförebyggande grundforskning. Vi kräver lika tydligt att man i tid sätter de etiska och miljömässiga ramarna för biotekniken. Vidare kräver vi att bioteknikens tillämpningar och inte minst patentering inte smygs på medborgarna. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Den nuvarande patentlagen är från 1967. När den antogs var det ingen, varken här i Sverige eller någon annanstans i världen, som kunde drömma om att den gentekniska forskningen 20 år senare skulle ställa oss inför frågan om det skulle gå att använda patenträtten på levande materia. Patentlagen är helt enkelt inte konstruerad för levande materia. När tillägget om mikroorganismer gjordes 1978 var det nog inte heller så många -- om än några -- som hade klart för sig vilken utveckling gentekniken skulle genomgå bara på ett årtionde. Men när sedan biotekniken tog raketfart och exempelvis behovet av att skydda dyrbart framtagna tekniker eller produkten gjorde sig märkbart, fanns bara den gamla, för helt andra ändamål avsedda, patenträtten att tillgå. Lagstiftning och internationella överenskommelser har hela tiden legat steget efter den gentekniska utvecklingen. Att försöka anpassa och tillämpa patentlagstiftningen på bioteknik eller genteknikområdet är ungefär lika malplacerat som om man skulle försöka använda vägtrafikbestämmelser inom flygtrafiken. Man får inte stirra sig blind på eventuella likheter mellan verksamheter, utan man måste titta på de faktiska förhållandena. Om det visar sig att föråldrade regelverk är omöjliga, får man skaffa fram nya och bättre. Vi i vänsterpartiet menar alltså att patent på levande material är orimligt. Patentlagstiftningen är ett gammalt regelverk som är skapat för helt andra omständigheter och förhållanden än vad som nu är aktuella inom genteknikområdet. Frånsett vissa tekniska svårigheter finns det också andra orsaker som gör patentlagstiftningen olämplig när det gäller levande materia. För det första betyder i dessa sammanhang ''levande materia'' allt från enstaka gener till fertila, i högsta grad levande, organismer som kan producera avkomma. Orimliga moraliska, etiska, rättsliga och praktiska problem skulle uppstå om vem som har rätt till avkomman efter en patentering. För det andra kan patentlagstiftning ge multinationella, kapitalstarka företag total kontroll och makt över viktiga delar av genteknikens resultat. Vi i vänsterpartiet anser att det är av största vikt att genteknikens resultat och möjligheter är tillgängliga för alla. Man måste också stoppa alla möjligheter till ''kryphål'' i lagstiftningen, som t.ex. medger att företag kan ta patent på redan existerande organismer. Tyvärr finns redan i dag exempel på hur företag har försökt att skaffa sig ensamrätt och patent till växter där bara vissa egenskaper förändrats. Det finns också exempel på hur företag hindrar eller ''glömmer bort'' FoU-resultat när de inte passar företagens syften, vilket företagen kan göra med stöd av bl.a. patentmöjligheterna. Herr talman! Biotekniken får inte bli en teknik som ytterligare vidgar klyftan mellan i och u-länder. Det finns en sådan risk i och med en patentmöjlighet. Med patenträtt på växter är riskerna för att uppfinnarna skall kunna kräva royalties på grödor överhängande. Vi begriper alla att en fattig bonde i ett u-land inte skulle klara det. Det går helt enkelt inte. Patenträtt kan också äventyra den genetiska mångfalden och sätta jordbrukets intressen på spel. Människors möjlighet att använda sin egen skörd för utsäde kommer att begränsas eller rent av försvinna. Det är inte svårt att föreställa sig vad detta har för betydelse för u-länderna. För det tredje är vi nu framme vid frågan om mänskligt liv kan patenteras. För 30 år sedan skulle en sådan fråga ha verkat befängd, men nu går det inte längre att klart urskilja vad som är mänskligt liv, och det blir med all sannolikhet ännu svårare i framtiden. Redan för ett år sedan publicerade rapporter om att man lyckats odla mänskliga nervceller in vitro, dvs. utanför kroppen. Mänskliga organ kan hållas vid liv allt längre tid i näringslösningar. Man kan lätt hamna fel när man försöker klara ut vad som är liv resp. en produkt. Vänsterpartiet har föreslagit att man i stället för patentmöjligheter på levande material utvecklar växtförädlarrätten på ett sådant sätt att den kan användas på gentekniskt manipulerade växter. En motsvarande lag kan skapas för övrigt levande material. Skillnaden -- och detta är viktigt -- mellan patentoch växtförädlarrätt är att den senare ger ett skydd för processen att ta fram ett utsäde, medan patentet även omfattar den industriellt färdiga produkten, baserad på en viss växtsort eller grupp av husdjur. På så sätt kan man å ena sidan få en lämplig avvägning mellan intressen som står bakom en process för framtagning av gentekniska produkter och å andra sidan de krav som jag tidigare har nämnt. Herr talman! Sedan ett halvår tillbaka arbetar en parlamentarisk beredning med att bereda frågor med anknytning till användning av genteknik. Vänsterpartiet anser inte att ett beredningsarbete med denna inriktning är tillräckligt. Bl.a. kan de immaterialrättsliga frågor som det här handlar om omöjligen bli tillräckligt och förutsättningslöst utredda. Vi behöver en samlad, heltäckande lagstiftning på bioteknikområdet. Det viktigaste med biotekniken och gentekniken är att deras förtjänster skall komma hela mänskligheten till godo, inte enbart vissa företag eller länder. Därför är det viktigt att all lagstiftning på detta område främjar öppenhet och ett fritt flöde av information och kunskap. Patentlagstiftningen är internationell. Det finns ingen, absolut ingen, anledning att Sverige skulle gå i spetsen här i Europa för en rätt att patentera liv. Om vi däremot verkar för en förändring av växtförädlarrätten och utarbetar en etiskt och biologiskt välfungerande lagstiftning för annat liv än växter, skulle vi på det sättet gå i spetsen för en värdig utveckling av såväl bioteknik i allmänhet som genteknik i synnerhet. Avslutningsvis vill jag också visa på ett nog så viktigt argument mot patent på liv, nämligen den starka opinion som finns hos människor i allmänhet. Blotta tanken att liv skulle kunna patenteras, att man skulle kunna äga och ha ensamrätt till ett liv, om än aldrig så litet, är så djupt oetisk för de flesta människor att oviljan mot något sådant lätt kan slå över till ett avståndstagande till genteknik över huvud taget. Det vore verkligen inte en önskvärd utveckling. Om inte annat än för att motverka detta, borde det ligga i allas vårt intresse att hitta fram till fungerande lagstiftning för bio och gentekniken och säga nej till patent på liv. Med det anförda yrkar jag bifall till vänsterpartiets och centerns reservation om patentförbud, reservation 1.

Herr talman! Också jag har lagt märke till att lagutskottets betänkande är rubricerat Anslag till patentväsendet m.m. Jag hade nog hellre velat rubricera betänkandet Patent på liv m.m. Som jag ser det, är det patent på liv som är den centrala frågan. Forskning drivs av nyfikenhet. Jag har själv varit forskare under större delen av mitt liv. Jag vet vad det vill säga att komma på nya saker, som man tror att ingen kanske någonsin har vetat innan. Detta är en mycket stark drivkraft. Jag förstår dem som med hjälp av genteknik manipulerar, hittar nya saker, nya livsformer -- kanske råttor som är jättestora. Man tänker inte på användningen, utan det är entusiasmen att få fram någonting nytt som är det väsentliga. Detta är inte någonting som egentligen borde stävjas, om det inte hade varit för konsekvensernas skull. Grundforskningens kunskapsinsamlande har lett till konsekvenser man inte helt kan överblicka. För några år sedan reagerade forskarna själva och utfärdade frivilligt ett moratorium för vidare forskning till dess man hade klart för sig vilka konsekvenserna skulle bli. Detta moratorium gäller emellertid inte längre. Forskning av olika typer har medför konsekvenser som man inte har väntat sig. Man har hittat på väldigt fina saker, t.ex. freoner som kunnat användas i sprutflaskor, men man har inte haft en aning om att ozonlagret skulle ta skada. Jag säger detta bara som ett exempel av många där man inte har haft konsekvenserna klara för sig. Manipulation med gener är skilt från den förädling av växter och djurarter som har bedrivits under många år och som syftar till att långsamt förändra egenskaper. Om man mycket snabbt ändrar hela den genetiska koden, vet man inte alls vad resultatet blir. Man studerar egenskaperna hos den växt resp. det djur som man får fram och vissa, mycket intressanta, egenskaper kan man ha användning för. Detta är ett farligt sätt att handskas med denna teknik. Det har också en djupare etisk signifikans när det gäller liv. Patent på liv är alltså en viktig fråga, kanske en fråga om storskalig kontroll över människor, djur och växter -- en kontroll som i vissa fall utövas av ekonomiska maktcentra. Det är kanske en fråga om framtida, osäkra hotbilder där kontrollen är i händerna på sådana makter som vi inte skulle vilja se utöva kontroll över världen. Detta är definitivt en fråga av djup etisk signifikans. Herr talman! Jag stöder givetvis den reservation som Elisabet Franzén har avgivit, och jag yrkar härmed bifall till den. Jag tänker utveckla några av problemen som är förknippade med ett patentsystem där patent kan tas på levande organismer. Som exempel vill jag ta upp ett praktiskt, ekonomiskt fall. En industri har utvecklat ett bekämpningsmedel som också skadar den planta, vars skadedjur man vill bekämpa. Då utvecklar industrin genom manipulation en resistent form av denna planta och patenterar den. På det viset kan det ekonomiska beroendet för lantbrukaren bli mycket stort. Konkurrensen från andra på marknaden är mycket begränsad. Det finns även en mängd andra praktiska exempel. Det viktigaste är att det etiska synsättet kommer in. Människan -- världens härskare som hon är van att betrakta sig som -- bör inte uppföra sig som en sådan, utan hon bör leva i en ekologisk balans med naturen och det är mycket viktigt för vår framtid. Man frågar sig då vad som går att förutskicka för den som utvecklar och tar patent på vissa former av djur. Jag vill inte säga vissa former av människor, för det är alltför hemskt att tänka sig, men detta är kanske en del av vår framtida hotbild. Allt detta för att skaffa sig makt. Det kanske blir så att en grupp människor, kanske hela mänskligheten, behärskar naturen på ett nytt sätt. Konsekvenserna av människans behärskande av naturen är inte alltid lättöverskådliga, och det slutiga öde som dessa konsekvenser leder fram till vet vi inte någonting om. Det här är en svår fråga. Jag måste respektera Martin Olssons varning att Sverige inte får stå utanför ett internationellt system. Det är alltså mycket viktigt att vi i den här frågan agerar internationellt, att diskussionen är internationell. Den offentliga debatten är, vilket flera har påpekat, viktig. Den pågående utredningen måste få vidare direktiv. Vi har föreslagit en del i detta sammanhang. Jag hoppas att det här är en del av en debatt som blir vidare och vidare. Jag hoppas att man inte går för snabbt fram med patenten. Vi har alltså reserverat oss. Jag hoppas att kammaren har klart för sig vad det gäller och fattar ett vist beslut på onsdag när detta ärende skall tas upp till avgörande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 4 i hemställan.

Herr talman! Till föregående riksmöte väcktes det ett stort antal motioner om bioteknik och frågor som har med bioteknik att göra. En del av dessa motioner remitterades till lagutskottet, nämligen de motioner som berör bioteknologiska uppfinningar och patent på dessa. Lagutskottet anordnade tillsammans med jordbruksutskottet en stor utfrågning. Därefter behandlade vi mycket ingående alla de frågor som togs upp i dessa motioner. Innan utskottet började sin behandling meddelade regeringen att den ämnade tillsätta en parlamentarisk beredning och angav direktiven för beredningen. Jag skall inte läsa upp dessa direktiv, men jag kan konstatera att denna beredning täcker in de frågeställningar som motionärerna har tagit upp i sina motioner. Vid behandlingen i utskottet konstaterade man med stor tillfredsställelse att regeringen hade tillsatt denna beredning. Utskottet var liksom motionärerna medvetet om att det finns problem kring dessa frågeställningar. Många människor är, som Martin Olsson sade, oroliga inför vad det här kan betyda på olika områden. Och i många fall har människor liten insikt i vad det betyder. Vid behandlingen i lagutskottet i fjol, som var mycket ingående, konstaterade utskottet att man såg positivt på gentekniken och på användandet av mikroorganismer som hjälp för mänskligheten i en rad olika situationer. Det gäller t.ex. framställning av nya läkemedel, det gäller medicinsk diagnostik, förädling av växter, kemiska produkter inom industrin, och det kan även gälla miljöfrågor som vi löser med hjälp av forskningsresultat som kommer fram i dessa sammanhang. Och utskottet pekade på dessa mycket positiva sidor som man inte får glömma bort. Motionärerna vill naturligtvis inte beröra dessa sidor, utan de tar mer upp de eventuella farhågor som de hyser för tekniken som sådan. Utskottet försökte inte på något sätt att dölja att det finns vissa problem förknippade med denna typ av forskning. Men efter att ingående ha behandlat olika motionsyrkanden konstaterade vi att patentlagstiftningen är sällsynt dålig för att komma till rätta med eventuella förbud, begränsningar eller avgränsningar. Om vi vill göra denna typ av begränsningar eller införa förbud bör det ske i någon annan form av lagstiftning. Patentlagstiftningen är, som någon sade här, utomordentligt internationell. De här frågorna är aktuella i FN-organ. GATT har tidigare tagit upp dem, och EG har nyligen tillsatt en beredning för att se över dessa frågor. Sverige har anslutit sig till den konvention som styr dessa frågor när det gäller europeiska patent. Den ger naturligtvis även svenska uppfinnare hjälp i vissa situationer. Men den innebär samtidigt att det ställs vissa krav på Sverige. Vi kan inte utan vidare fatta beslut på patentlagstiftningens område som går stick i stäv emot lagstiftning och andra förpliktelser som vi har gått med på. Den är, som jag tror att motionärerna vet, en mycket dålig effekt av ett sådant förbud just när det gäller en svensk del av lagstiftningen. Om man vill söka patent flyttar man naturligtvis sin ansökan utomlands och får det patent som man vill ha. Om vi vill påverka frågorna internationellt, vilket vi naturligtvis skall göra om vi har denna uppfattning framöver när vi har fått fakta på bordet, skall vi göra det genom att agera i de internationella organ som finns och som har hand om dessa problem och behandlar dem. På det sättet kan vi påverka utvecklingen i en riktning som vi finner riktigare än den som föreligger i dag. Därför har utskottet i år också avstyrkt dessa motionsyrkanden.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

Herr talman! Visserligen talade jag fort när jag höll mitt anförande, men jag är beklämd över att Rolf Dahlberg över huvud taget inte uppfattade att jag sade att detta inte får blandas ihop med motstånd mot genteknik eller biotekniken i allmänhet utan att det uteslutande handlar om frågan att patentera liv. Jag känner det faktiskt som angeläget att upprepa detta. Det är alltså inte på det sättet -- åtminstone inte från vänsterpartiets sida -- som Rolf Dahlberg påstod, att det bakom detta skulle ligga en ovilja eller skräck för genteknik över huvud taget.
Herr talman! Jag vill något kommentera vår värderade utskottsordförandes synpunkter. Han sade mot slutet av sitt anförande att det var förvånande att motionärerna återkommer när man tack vare motionärerna har fått regeringen att tillsätta en beredning. Det är naturligtvis värdefullt att det har skett något, men det framgår klart av våra motioner och av reservationen att vi anser detta vara alldeles för begränsat. Frågan är om man skall ha en viljeinriktning eller inte. Skall riksdagen uttala den viljeinriktningen när det gäller patent på liv, för att använda detta uttryck? Vi anser att det är en så viktig fråga att riksdagen bör göra det. Det är detta som det egentligen gäller i detta sammanhang. Vi vill att Sverige internationellt skall arbeta för att bidra till att förhindra en icke önskvärd utveckling. Man kan säga att det internationellt, och självklart även i Sverige, gäller om man ställer sig på den etiska sidan eller på den kommersiella sidan. Vi i Sverige brukar ju, som jag nämnde i mitt anförande, vara angelägna om att arbeta internationellt om vi anser att det är något som vi kan och bör påverka. Jag tycker därför att det är illa att man inte vill vara med och påverka i den här riktningen. Jag förstår att utskottsmajoriteten är glad över den moderata motionen. När den kommenterades sades det att Sverige inte utan vägande skäl bör isolera sig från den internationella utvecklingen på patentområdet. Vi menar i stället att Sverige aktivt skall arbeta för att få den utveckling som är önskvärd ur etiska och andra synpunkter.

Herr talman! Rolf Dahlberg påpekade också, vilket jag glömde att säga, att gentekniken visst har många positiva sidor. Men det är bara det att det är de positiva sidorna som man känner till och som gör att man accepterar resultaten. De negativa sidoeffekterna och konsekvenserna är ofta okända. Det är det som är det besvärliga, och det är därför som vi efterlyser konsekvensanalyser i många sådana fall. När det gäller utredningen är det utmärkt att den är tillsatt. Vi har alltså föreslagit tilläggsdirektiv till den. Och de gäller inskränkningar i det immaterialrättsliga skyddet. Jag tycker också att den internationella aktiviteten är oerhört viktig. Jag kan inte förstå att detta skall vara anledningen till att vår motion avstyrks. Vi ser, och jag är glad för att också utskottet gör det, den internationella aktiviteten som det verkligt viktiga.
Herr talman! Det jag menar är att motionärerna borde ha avvaktat den parlamentariska beredningen och det resultat den kommer fram till. Den fick bl.a. till uppgift att inhämta och undersöka kunskapsläget beträffande de ekologiska risker som är förknippade med genetiska försök. Man skall titta på om det finns anledning att förbjuda användandet av viss teknik. Man skall titta på hur man skall kunna utforma en anmälningsplikt som gör att samhället så att säga har kontroll över denna verksamhet. Man skall också titta på de patenträttsliga frågorna. Att under den beredningens arbete komma med olika förslag var det jag reagerade mot. Jag har respekt för de synpunkter som Gösta Lyngå, Elisabeth Persson och Martin Olsson har framfört. Jag vet att det är många människor som har precis samma uppfattning som ni. Men jag tycker att vi politiker måste få fakta på bordet innan vi tar ställning. Det var det jag avsåg. När det gäller de internationella kontakterna ämnar Sverige söka medlemskap i EG. Detta har riksdagen beslutat sig för. Vi vet att vi på område efter område måste EG-anpassa oss. Vi måste vara på det klara med vad man kommer fram till inom EG på det här området. Vi kan inte på egen hand laga till förbud eller begränsningar som sedan strider mot t.ex. EG-uppfattningen. Jag skulle också vilja säga att Sverige trots allt inte är ensamt i världen om kunskap inom det här området. Det finns över hela världen forskare som kanske är mycket mer framstående och har större kunskaper än vi har i vårt land. Detta dock inte sagt för att förringa den i botten liggande inställning som representanterna för de här tre partierna har. Jag vet inte, herr talman, om detta är ett tecken, men låt mig säga att just dessa tre partier icke är speciellt intresserade av den europeiska gemenskapen och de frågor som avser den.
Herr talman! Anledningen till att vi har återkommit redan nu, vilket har betonats i alla inläggen, är att det är en mycket snabb utveckling på detta område. Har man krav som man anser vara mycket viktiga kan man inte skjuta upp framförandet av dem några år. Därför har jag funnit mycket starka skäl för att återkomma. För att citera ordspråket får det inte vara så att ''medan gräset växer, dör kon'', utan det gäller att ingripa snabbt. Rolf Dahlberg talar om anpassningen. Det är där vi har olika uppfattning. Majoriteten vill att vi snällt skall anpassa oss. Minoriteten, åtminstone det parti som jag representerar, centern, vill att Sverige skall vara en pådrivare internationellt och stödja den opinion som finns världen över för att motverka patentering av liv. Detta har vi framhållit både i motionen och i reservationen. Som jag sade i mitt tidigare inlägg är det fråga om på vilken sidan vi skall stå, om vi skall vara ett stöd och stärka de röster och krafter i världen som vill arbeta emot denna patentering, om vi skall vara positiva, som Rolf Dahlberg ansåg, eller om vi kanske skall vara helt passiva och bara anpassa oss. Det är egentligen det som är den stora frågan när vi tar ställning till de här motionerna.
Herr talman! Då kom EG också in i denna debatt, det var intressant. Enligt miljöpartiet de grönas synsätt är Sverige betydligt mindre än EG, men EG är också betydligt mindre än världen. I det här fallet är det nog hela världen jag refererar till när jag talar om internationellt samarbete. Vi måste också diskutera detta med Japan och med USA, två stora centra för den gentekniska forskningen, för att inte tala om en mängd andra länder, varav de flesta faktiskt ligger utanför EG. Men jag håller med om att vi skall hålla reda på vad som händer i EG också.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 15 behandlas -- som ett nytt ärende för utskottet -- anslagsframställningarna från patent och registreringsverket samt anslag till patentbesvärsrätten. Ett enigt utskott har tillstyrkt dessa anslagsyrkanden. I betänkandet behandlas också, och det kanske är av större intresse, flera motioner om förbud mot immaterialrättsligt skydd för bioteknologiska uppfinningar. I maj förra året behandlade vi här i riksdagen ett antal motioner med ungefär samma innehåll. Motionerna avslogs den gången med hänvisning till att regeringen beslutat tillkalla en parlamentarisk beredning för genteknikfrågorna. Direktiven upptog fyra huvudpunkter. En av dessa punkter rör just de immaterialrättsliga frågorna. Beredningen är nu i fullt arbete och skall avlämna sitt betänkande nästa höst. Vi socialdemokrater anser därför att vi skall invänta detta betänkande och avstå från att nu gå in och styra utvecklingen. Av den anledningen avstyrker vi alla motioner som behandlas i lagutskottets betänkande och de två reservationerna. Miljöpartiet har i sin reservation påpekat att praxis i patentlagstiftningen inte längre överensstämmer med vad som ursprungligen var avsett skulle vara patenterbart. Centerpartiet har i sin reservation ett krav på en parlamentarisk utredning som skall utarbeta en heltäckande lagstiftning på bioteknikområdet. Det stora problemet med just gentekniken och biotekniken är, precis som framförts här tidigare i dag, att utvecklingen går så snabbt. Att åstadkomma en lagstiftning som är heltäckande, utan att vara föråldrad innan den ens hunnit vinna laga kraft, är nästan ogörligt. Vill man förhindra en oönskad teknisk utveckling -- och det tror jag att vi alla vill -- måste man enligt min mening finna en modell för både insyn och kontroll från samhällets sida, men på ett sätt som gör att den är anpassningsbar till den tekniska utvecklingen. Då kan vi också behålla grundforskningen fri och styra tillämpningen av forskningen. Då kan vi ha en öppen debatt och ett kunskapsutbyte om de biotekniska frågorna, vilket är nödvändigt. Men som jag tidigare sagt är detta en uppgift för den arbetande gentekniska beredningen, där alla partier här i riksdagen finns representerade. Jag tror, Martin Olsson, att alla i beredningen har respekt för livet, annars skulle de inte ha suttit med där. Miljöpartiet vill ge den sittande genteknikberedningen tilläggsdirektiv som innebär att man skall förhindra att europatent på bioteknologiska uppfinningar blir gällande i Sverige. Centerpartiet vill att den parlamentariska utredningen skall arbeta efter ungefär samma riktlinjer. I klartext betyder det att ni vill att Sverige skall lämna det europeiska patentsystemet, något som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Det skulle vara förödande för svenska uppfinnare, för svensk industri och på sikt för hela vår välfärd. Tänk bara på de många medicinska framsteg som vi har gentekniken och biotekniken att tacka för. Jag tror inte att vi vill vara någon av dem förutan. Att lämna EPO, europeiska patentorganisationen, drabbar dessutom inte bara bioteknikområdet. Det kommer att drabba hela den övriga industriella sektorn, det kommer att drabba vår forskning och vår utbildningssektor. Centerpartiet, miljöpartiet och även vänsterpartiet vill ha förbud mot patent på levande organismer. Vad menar ni med liv? Ni måste rimligtvis ha en definition, eftersom ni kan ställa kraven om förbud mot patent på liv, både i era motioner och från talarstolen. Jag tror inte att det är någon lätt fråga, men jag vore tacksam för ett svar. Herr talman! Vi hade förra våren en ingående debatt om de immaterialrättsliga frågorna på bioteknikområdet. Regeringen har tillkallat en beredning för att ta ställning till dessa svåra frågor. Jag tycker att vi med synpunkterna från förra årets debatt och från dagens debatt kan invänta beredningens förslag innan vi föreslår nya åtgärder som gäller patent på bioteknikområdet. Jag vill med detta tillstyrka anslagsframställningarna i lagutskottets betänkande nr 15, men avstyrka motionerna och de båda reservationerna.
Herr talman! När man hör Inger Hestvik låter det som om Sverige skulle gå under om vi inte snabbt följer den utveckling som sker i världen när det gäller att gå in för patent på liv. Jag tror inte att man på det viset skall försöka att skrämma upp oss. Jag kan ta ett exempel. Vi som lyssnade på debatten om en viktig miljöfråga här i kammaren för tio år sedan fick höra att Sverige skulle gå under om vi inte byggde kärnkraftverk. Nu skall vi gå under som industrination om vi inte snällt följer med och accepterar den föga respekt för livet som världen i övrigt vill ha. Vi har inte sagt i vare sig någon reservation eller motion att Sverige skall lämna det europeiska patentsamarbetet. Vad vi har sagt är i stället att Sverige aktivt skall verka för lösningar i den riktning som vi har förordat. Det gäller alltså att inte tillåta patentering av liv. Inger Hestvik undrar var gränsen för vad som är liv skall sättas. Ja, det är en mycket stor fråga. Jag vänder på frågeställningen: Hur långt vill Inger Hestvik gå när det gäller att patentera det som hon räknar som liv? Vill socialdemokraterna sätta en klar gräns i det här fallet? Vad vi själva vill är just att sätta gränser. Vi vill att Sverige skall arbeta för detta. Respekt för livet har vi alla, säger Inger Hestvik. Inger Hestvik sitter kanske med i den aktuella beredningen. Ja, jag hoppas att det finns en respekt för livet. Men det gäller att även utforma regler, lagar och bestämmelser beträffande inriktningen av samhällsutvecklingen för att därmed skapa respekt för livet. Att utvecklingen går snabbt och att en lagstiftning snabbt kan bli föråldrad sade jag i ett tidigare inlägg. Vi vill inte snällt och stillsamt avvakta utan att ange en viljeinriktning när det gäller det som beredningen skall komma fram till. Det här är en synnerligen viktig fråga. Därför vore det en stor brist om Sveriges riksdag inte skulle våga göra ett principiellt uttalande om huruvida man vill att Sverige skall tillåta patentering av liv eller inte.
Herr talman! Jag lyssnade med tillfredsställelse på vad Inger Hestvik sade. Hon är helt inne på detta med att det är nödvändigt att finna metoder för att kontrollera konsekvenserna och resultatet av den tillämpade forskningen. Jag skall försöka besvara den fråga som har ställts om vad vi i miljöpartiet menar med liv. Det är faktiskt inte så svårt att definiera det. Det är bara att läsa vad vi säger i vår reservation: ''Biologiskt liv delas nämligen in i växter, djur, svampar samt encelliga organismer med eller utan kärna.'' I diskussionen om genmanipulation, patenttagande etc. är detta med flercelliga djur -- det måste jag erkänna -- viktigast. När det gäller encelliga organismer med eller utan kärna finns det nog en så pass stor genetisk mångfald att det inte är fråga om samma begränsningar som i fråga om de s.k. högre formerna. Det är mitt svar på frågan om vad vi i miljöpartiet menar med liv. Jag undrar bara vad Inger Hestvik menar med liv.
Herr talman! Jag har inget svar på frågan om vad liv är. Jag tycker att det är en alltför svår fråga. Gösta Lyngås definition här tolkar jag så, att hans krav på förbud mot patent på liv är tillgodosedda. Ett virus exempelvis kan inte leva ensamt. Är det liv? Virus kan inte reproducera sig ensamma, utanför en kropp. Det handlar alltså om mycket svåra gränsdragningar. Jag tycker därför att man skall vara mycket försiktig när man försöker dra gränser här. Centern talar om respekt för livet. Från vänstern talar man om att detta med patent på liv är oetiskt. Men är det verkligen oetiskt och är det ett bevis på dålig respekt för livet att ta patent på t.ex. en bakterie som kan användas med hjälp av gentekniska och biotekniska metoder i industrin för att framställa medel med vilkas hjälp man kan bota människor från sjukdomar eller framställa läkemedel? Jag tycker inte att det är bra att vara så tvärsäker på vad som är rätt och fel som ni i centern, vänsterpartiet och miljöpartiet är. Vi borde faktiskt visa litet ödmjukhet och respekt för människors oro i detta sammanhang. Egentligen tyder inte Gösta Lyngås framställning här i talarstolen på att han hyser respekt för människors oro. Gösta Lyngå tog upp helt felaktiga saker när det gäller förädling och genetisk manipulation. Han sade att man när det gäller förädling vet precis vad man får. Däremot skulle man med genetisk manipulation kunna få vad som helst. Men det förhåller sig precis tvärtom. När det gäller genetisk manipulation vet man precis var man går in och var man förändrar. Beträffande förädlingen handlar det om slumpen. Det vet vi av erfarenhet. Gösta Lyngås anförande är ett perfekt bevis på hur man med bristfällig och felaktig information kan skrämma människor. Men så dåligt beställt får det inte vara med ansvaret hos oss i riksdagen och i den politiska debatten att skrämselmetoder måste utnyttjas när det saknas ett faktaunderlag.
Herr talman! Vi kommer nu in på ett ganska filosofiskt resonemang om liv. Men jag vill inte gå in på några detaljer i det avseendet. Vad jag avser är, skulle jag vilja säga, patent-på-livproblemet. Det är det som jag har tagit upp här. Jag tror att definitionen i miljöpartiets reservation är till fyllest. Den gäller ju vad vi nu diskuterar. Hur livet en gång har uppkommit och vad som gäller beträffande virus och annat tycker jag faktiskt ligger utanför det aktuella ämnesområdet. Det är svårt nog i alla fall. När det gäller detta med genetisk manipulation resp. förädling tror jag nog att jag i mitt resonemang har stöd i en del vetenskapliga resultat, eller i varje fall vetenskapliga åsikter.
Herr talman! En fråga som har upprepats här -- jag var för övrigt den förste att ta upp den, eftersom jag var den förste talaren i den här debatten -- gäller den oro som människor känner inför utvecklingen i detta sammanhang. I det här fallet gör vi oss till tolk för denna oro som människor känner. Vi understryker vikten av en allsidig upplysning och information. Det får inte bli så som jag avslutade mitt huvudanförande med att beskriva, nämligen att t.ex. frågor om patent på liv så att säga smygs på medborgarna utan att det förs en öppen debatt. Det är vi som är kritiska som känner ödmjukhet i det här sammanhanget. Vi känner respekt för människors oro. Tyvärr vill moderaterna, folkpartisterna och socialdemokraterna inte medverka till ett uttalande till förmån för nämnda respekt för livet -- i det här fallet alltså ett förbud mot patent på liv. Man vill inte att vi skall verka internationellt i detta sammanhang. I stället vill man, såvitt jag förstår, bara snällt åse utvecklingen. Det finns ju ett europeiskt patentverk. Jag vet inte hur majoriteten ser på dessa saker om vi får en situation med patent på djur och växter i vårt land. Det är ju något som har beviljats av det europeiska patentverket. Och det var nära att det hade hänt saker tidigare vad gäller oss i Sverige. Jag vill minnas att ett amerikanskt företag har fått patent på en viss växt. Men tack vare att centerns ungdomsförbund överklagade kom en omprövning till stånd. Jag vet inte hur långt man har kommit i det avseendet. Men det handlar om mycket viktiga saker. Det är betydelsefullt, Inger Hestvik, och det har jag sagt tidigare också, att vi försöker delta i det internationella arbetet i detta sammanhang.
Herr talman! Martin Olsson säger att centerpartisterna, vänstern och miljöpartisterna är ödmjuka. Men jag skulle då vilja säga att ni har tagit patent på detta med att förstå patentdebatten litet bättre än vad andra gör. Vi socialdemokrater -- Martin Olsson nämnde även moderaterna och folkpartiet i det sammanhanget -- framställs som hårdingar med rent kommersiella intressen utan vare sig etiska eller sociala ambitioner. Det är just den framställningen i samhällsdebatten -- det har ju förekommit stora rubriker om patent på liv -- som skrämmer människor. Jag tycker faktiskt att det är ett dåligt sätt att debattera. Då är det inte fråga om en kunskapsdebatt, utan då är det -- skulle jag vilja säga -- nästan en massmedial debatt. Sedan vill jag säga till Gösta Lyngå att det är nödvändigt att gå in på detaljer här. Det behövs också filosofi i det här resonemanget. I den aktuella beredningen sitter filosofer med. De är till stor hjälp i diskussionen om etiska och moraliska frågor. Det som här torgförs vilar på vetenskaplig grund. Den här diskussionen förs alltså inte utan medverkan från vetenskapsmännen. Den här debatten måste tas på stort allvar. Vi måste alla ta ett ansvar här.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket mera. Det börjar bli dags för en ny debatt här i kammaren i kväll. Jag vill bara säga att jag hoppas att det inte var fel av mig att nämna de tre partier som utgör en majoritet här. Denna fråga kan nog jämföras med en rad andra miljöfrågor som har diskuterats livligt i vårt samhälle under de senaste 20 åren. Det hette ju tidigare att det var att skrämmas om man påpekade att besprutning, utsläpp, förgiftningar osv. var farliga saker. Ungefär samma gruppering som den som i dag utgör en majoritet i det här ärendet talade tidigare om skrämselpropaganda, överdrifter osv. Men skall vi inte, Inger Hestvik, vara glada över den miljöopinion som växte fram främst under 70 talet och över den kamp som då fördes, även om man länge fick kämpa i motvind?
Herr talman! Jag har stor respekt för det arbete som görs i beredningen samt för vad som görs av socialdemokrater, moderater och folkpartister. Men det är inte det saken gäller. Jag har också stor respekt för vad människor tycker och känner. Jag tror inte att denna fråga kan sägas vara en massmedial fråga. Inte heller tror jag att det handlar om att vi försöker skrämma människor. Det är dock mycket viktigt att det som kommer fram, såväl hotbilder som positiva bilder, förs ut till allmänheten. Även vanliga människor kan reagera, och det finns någonting sunt i det också.
Herr talman! Jag är liksom Martin Olsson mycket glad över att miljöfrågorna har fått en sådan tyngd. Det talades om en opinion i motvind. Jag var också med och kände motvinden när det gällde kärnkraftsdebatten, så jag vet precis vad det handlar om. Jag är mycket nöjd med att vi har kommit så långt med miljöfrågorna. Jag hoppas att vi så småningom skall komma lika långt i den här frågan, så att vi kan få en bra utveckling på genteknik och bioteknikområdet. Man måste ha kunskap om man skall delta i den här debatten. Man kan inte delta i debatten utifrån känslor. Därför är jag mycket glad över att man har tagit det här på allvar. Västerbottens LO-distrikt har t.ex. tillsammans med något som heter Ume Nova gjort ett stort studiecirkelpaket, utifrån vilket man kan diskutera vad bioteknik och genteknik är. Det är de som arbetar med bioteknik som vill veta vad de egentligen håller på med. Jag tror att det behövs mera av denna typ av åtgärder. Det krävs att vi vanliga människor ute i samhället sätter oss ner i studiecirklar och tittar på vad genteknik och bioteknik är och vad patent är. Då tror jag att vi slipper den rädsla som breder ut sig i dag.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr 10 behandlar bl.a. länsbostadsnämnderna och deras verksamhet. När det gäller denna typ av verksamhet och över huvud taget verksamheter som ligger inom den offentliga sfären är det viktigt att man fastställer under vilka förutsättningar den skall ske. Jag tycker att man måste ställa upp vissa grundläggande krav. Man måste känna till dess art, inriktning och omfattning för att kunna forma en organisation och administration kring verksamheten. Länsbostadsnämnderna -- med t.ex. sin låneadministration -- utgör inget undantag. Vi har i denna kammare i andra sammanhang framfört förslag till ett annat finasieringssystem, lånesystem, när det gäller bostadsbyggande än vad majoriteten har beslutat om. När detta genomförs, blir situtationen en helt annan även för administrationen kring dessa frågor. När vi får ett enhetslån med enkla funktionskrav kring byggandet och slopar kostnadskontrollen, behövs inte så mycket administration på länsbostadsnivå. Därför bortfaller naturligt nog mycket av den verksamhet som i dag bedrivs där. Av den anledningen kan man utan överdrift säga att länsbostadsnämnderna blir obehövliga. Vi anser att kommunerna och kreditinstituten, i de delar som är kvar, klarar av de uppgifter som så då återstår. Redan innan vi kommer dithän att det nya systemet kommer till förverkligande, kan man påbörja avtrappningen av länsbostadsnämndernas verksamhet. Det här är vi ense om från moderat-, folkparti och centerhåll. Man kan reflektera över varför socialdemokraterna så hårdnackat fritar denna sektor från nedskärningar i besparingar. Det har blivit ganska vanligt att man på andra statliga områden går ganska häftigt fram när det gäller att skära bort, lägga ned och slå ihop. Just på detta område håller man fast vid den gamla linjen. Man kan undra varför man inte har tagit intryck av debatten i andra sammanhang. Jag vill fråga majoritetens företrädare när socialdemokraterna tänker även på det här området gå in för besparingsmodellen, neddragningsmodellen och möjliggöra hopläggningar på det här området. Jag ser med tillförsikt fram emot att detta kommer att förverkligas ganska snart. Det kommer i första hand att ske efter valet, men jag tror även att socialdemokraterna kommer att tänka om. En erfarenhet man har fått under åren är att socialdemokraterna efter hand anammar våra besparings och rationaliseringsförslag. Det är därför med ett ganska gott hopp om att socialdemokraterna även på detta område skall tänka om som jag nu yrkar bifall till reservation nr

Herr talman! Folkpartiet vill ha färre regleringar inom bostadspolitiken. Bostadsmarknaden utgör en av de mest reglerade sektorerna i samhället. Bland de statliga och kommunala styrinstrumenten kan bl.a. nämnas bostadslånegivningen med mark och konkurrensvillkoren och kostnadskontrollen samt förvärvs och förköpslagstiftningen, hyresregleringen och bostadsanvisningslagen. Vi vill i folkpartiet minska en stor del av dessa regleringar. Vi vill arbeta för mindre lånebyråkrati. Räntebidragsunderlaget beräknas i dag på länsbostadsnämnderna enligt en modell där en rad faktorer påverkar underlaget. Beräkningarna är komplicerade, och det finns t.o.m. särskilda dataprogram med vilka man kan göra ansökningar. Vi anser att dessa beräkningar skall förenklas kraftigt. En sådan förenkling skulle också innebära att kraftiga nedskärningar kan göras inom bostadsbyråkratin. Länsbostadsnämnderna bör på sikt läggas ned, och de kommunala tjänstemän som sysslar med låneförmedling kan i stor utsträckning få andra arbetsuppgifter. I dag granskar länsbostadsnämnderna alla ansökningar om stöd för att avgöra om byggkostnaderna är skäliga. Vi tror inte att kostnadsutvecklingen på sikt kan påverkas genom den här typen av kostnadsprövning. Trots kostnadskontrollen ökade byggkostnaderna tre gånger mer än konsumentprisindex under 1986 till Effekten blir snarare att kreativiteten inriktas på att försöka kringgå reglerna. Den byråkratiska hanteringen medverkar till att pressa upp kostnaderna genom att byggandet försenas. För att klara kostnadskontrollen bygger man ofta större lägenheter, vilket innebär att de totala kostnaderna blir större. Den omedelbara effekten av kostnadskontrollen i storstäderna blir snarare att bostadsproduktionen hålls tillbaka än att priserna pressas. Vi tycker i folkpartiet att kostnadskontrollen skall avvecklas. Underlaget för räntebidraget bör tas fram med en enhetlig schablon, vilket även leder till att kostnader för räntebidragen kan sjunka. Den nuvarande kostnadsprövningen inom länsbostadsnämnderna har också lett fram till oärlighet. Ett exempel är att tomter köps för ett annat belopp än det som anges i köpekontraktet. Vi tycker därför att denna typ av byråkrati bör avvecklas. Detta kan man faktiskt börja göra redan innan ett nytt bostadsfinansieringssystem är helt i gång. I reservation nr 1 som är gemensam för folkpartiet, moderaterna och centern föreslår vi förenklingar av bostadsfinansieringen och att avvecklingen av länsbostadsnämnderna därigenom successivt kan påbörjas. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till denna reservation.

Herr talman! I detta betänkande behandlas anslag till bostadsdepartementet, statens va-nämnd, boverket, länsbostadsnämnderna och fastighetsdata samt inriktningen på lantmäteriets budget. Regeringens förslag tillstyrks på alla punkter. En fråga är föremål för reservation -- nämligen länsbostadsnämndernas verksamhet -- där de tre borgerliga partierna vill avskaffa länsbostadsnämnderna. De bostadspolitiska mål som vi arbetar för ligger fast. Detta har uttryckts mycket klart, senast i bostadsutskottets betänkande nr 4 som vi har behandlat under innevarande riksmöte. Jag tänker inte upprepa detta. Riksdagen fattade i december beslut om ett nytt bostadsfinansieringssystem, efter vilket länsbostadsnämnderna nu får anpassas. I samband med behandlingen av det nämnda betänkandet gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över länsbostadsnämndernas organisation och dimensionering. Vi sade då att vidare ställningstaganden till förändringar av låneadministrationen bör anstå i avvaktan på resultatet av denna utredning. Vi har ingen annan uppfattning nu. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Betänkandet om stöd till allmänna samlingslokaler m.m., vilket vi nu skall behandla, är egentligen en gammal repris. Det är svårt att hitta nya vinklingar i detta ärende. Debatten i dessa frågor har förts ett antal år här i kammaren. Positionerna är ganska väl kända, liksom alla argument. Vi har samma ståndpunkt som vi haft under senare år. Vi har det inte bara för att uttrycka något slags envishet, utan därför att vi tror att vi har intagit en riktig ståndpunkt. Det grundläggande för oss är att vi måste bryta oss loss från bidragstänkandet i olika hänseenden i vårt samhälle. När det gäller samlingslokaler måste man hålla i minnet och konstatera att det finns många lokaler i vårt land. Man har subventionerat dessa lokaler under ett stort antal år. Vi vet också att det finns lokaler som utnyttjas ganska dåligt därför att det i vissa delar av landet finns väldigt gott om lokaler. De kan inte effektivt utnyttjas. Likväl är de kostnader för underhåll och drift hela tiden. Vi tycker nog att det verkligen är dags att vi bryter oss loss från subventionstänkandet när det gäller samlingslokaler. Det råder ingen brist. Människor kan samlas i goda lokaler runt om i landet. I detta ärende liksom i det förra ärendet kan man fråga sig varför socialdemokraterna just här gnager sig fast vid ett subventionssystem när man i andra hänseenden gör ganska kraftiga och genomgripande besparingar och neddragningar. Det är kanske ändå trots allt en tidsfråga innan man tänker om även på detta område och innan våra ståndpunkt här liksom på många andra områden får stöd från en majoritet av kammarens ledamöter. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Som föregående talare sade är stödet till samlingslokalerna en årligen återkommande diskussion här i riksdagen. Det finns anledning att sätta in frågan om de allmänna samlingslokalerna i ett större perspektiv, och koppla ihop den med hela föreningslivet och folkrörelseverksamheten i vårt land. Folkrörelserna är en ryggrad och en grundförutsättning för vårt demokratiska system i Sverige. Demokratin bygger på ett rikt och varierat föreningsliv och ett tålmodigt organisationsarbete. Det är i föreningsarbetet som nya generationer skolas i demokratins arbetsmetoder. Detta sker i föreningar med vitt skilda ändamål: Gemensamt för hela föreningslivet är att det måste finnas en plats att träffas på. En plats där alla kan känna sig välkomna oavsett politisk åsikt, religion, ålder, kön, nationalitet osv., dvs. det behövs bra allmänna samlingslokaler som en bygdegård, ett folkets hus eller ett ordenshus. Jag vill också påstå att bra samlingslokaler är en viktig utvecklingsresurs. För ett par år sedan drevs det i Sverige en kampanj -- Hela Sverige skall leva. Folkrörelser och lokala bygdekommittéer samlades för att gemensamt diskutera förutsättningar och behov för att hela Sverige skulle kunna leva. Ett av de vanligaste kraven som man kom fram till i alla bygdekommittéer och en av de första åtgärder som man ansåg nödvändig för att den egna bygden skulle få bättre förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt var en samlingslokal. Kravet på bra samlingslokaler tillsammans med kravet på förbättrade kommunikationer var de vanligaste kraven från de lokala bygdekommittéerna i kampanjen Hela Sverige skall leva. Detta talar sitt mycket tydliga språk, tvärtemot vad Bertil Danielsson sade när han påstod att behovet av samlingslokaler är tillgodosett i vårt land. Det finns ett mycket stort behov som dessutom är mycket väldokumenterat. Bra samlingslokaler är en viktig resurs och en viktig förutsättning för att föreningslivet skall kunna verka och utvecklas, för social samvaro människor emellan och för olika former av kulturella upplevelser. Det behövs bra samlingslokaler spridda över landet för att vi skall kunna sprida t.ex. kulturaktiviteter väsentligt utanför de stora städerna och göra dem tillgängliga för människor över hela landet. Varför är det så bra just med allmänna samlingslokaler som bygger på föreningar? Jo, det är att de allmänna samlingslokalerna bygger på idealitet och på ideellt arbete. Samhället får billiga och bra samlingslokaler som sköts och förvaltas på ett ansvarsfullt och för samhället mycket billigt sätt. Tyvärr har bidragen till byggande av samlingslokaler under ett antal år urholkats genom att anslagen har förts upp oförändrade och ätits upp av inflationen från år till år. Det gör att vi i dag har en situtation med en kötid för samlingslokalsprojekt på mellan fem och sex år. Detta är naturligtvis mycket olyckligt eftersom engagemanget bygger på idealitet och det personliga engagemanget hos ett antal entusiastiska människor. Om man tvingas vänta i fem sex år innan man kan komma igång med sitt samlingslokalbygge är det risk att idealiteten och entusiasmen hinner svalna. Jag sade att anslaget har urholkats under ett stort antal år, och det är sant, men det har skett en extra kraftig urholkning under det senaste året. Av de 52 tillbaks till staten i form av moms. Hälften av detta belopp beror på den höjda byggmomsen som infördes i samband med skatteomläggningen. Det har alltså skett en extra urholkning av årets anslag med över 5 milj.kr. som staten tar tillbaka direkt i form av höjd byggmoms. Det var ett ganska modest krav som framfördes från samlingslokalorganisationerna och från boverkets samlingslokaldelegation, nämligen att man åtminstone skulle få kompensation för den höjda byggmomsen. Det finns en motion med detta krav som centern och socialdemokraterna gemensamt har lagt fram och som behandlas i betänkandet. Majoriteten i bostadsutskottet har på fem rader avfärdat detta blygsamma krav utan att egentligen anföra ett enda sakligt skäl. Jag kan hålla med Bertil Danielsson om en sak. Han sade att det finns en del samlingslokaler som utnyttjas ganska dåligt. Det är sant. Det arbetas intensivt med detta inom de s.k. samnyttjandeprojekten som innebär att samlingslokaler kan brukas för ändamål utöver sina för traditionella ändamål. Det finns ett antal exempel i landet i dag där t.ex. kommuner, landsting eller andra samhällsinstitutioner samverkar med samlingslokalen och den används på dagtid då föreningslivet inte har behov av den. Det här är ett bra sätt att få ett effektivare lokalutnyttjande. Vi har också i motioner från centern krävt att denna typ av samnyttjandeprojekt skall ha en särskild bidragskö och särbehandlas i förhållande till de traditionella samlingslokalerna. Detta är ett krav som har rests ett antal år och det har avvisats av utskottsmajoriteten i år igen. Jag sade inledningsvis att det är viktigt att de allmänna samlingslokalerna är tillgängliga för alla. Det är på det sättet. För att de skall det krävs det också att vi gör dem handikappanpassade, så att även människor med olika slag av rörelsehinder eller andra handikapp kan bli välkomna till våra samlingslokaler. Förra året lyckades vi få en majoritet i riksdagen att höja det särskilda handikappbidraget till 150 000 kr. Det är alltså det bidrag man kan få för att handikappanpassa en allmän samlingslokal. Men också det bidraget urholkas naturligtvis, inte minst på grund av den höjda byggmomsen. Det gör att 150 000 kr. inte är tillräckligt med pengar i dag, om man skall handikappanpassa en samlingslokal. Ni vet själva vad det kostar t.ex. att bygga en rullstolstoalett, att göra en rullstolsramp, att ta in hörslinga i en samlingslokal, osv. Därför tycker jag att det är ett mycket rimligt krav som har förts fram i centermotionen om att anslaget till handikappanpassning bör indexregleras, så att det åtminstone hänger med i den allmänna kostnadsutvecklingen, för det är viktigt att de allmänna samlingslokalerna är allmänna och tillgängliga för alla. Herr talman! Att moderaterna inte är folkrörelsernas vänner, det vet vi. Vi vet också att moderaternas intresse för regional utveckling och regional balans är mycket ljumt. Därför är det inte förvånande att moderata samlingspartiet i år igen har motioner och reservationer som går ut på att hela samhällsstödet till de allmänna samlingslokalerna skall avvecklas. Vad jag däremot tycker är mer förvånande är att socialdemokraterna, som i alla fall säger sig vara ett folkrörelseparti, inte heller kan ställa upp på de mycket rimliga kraven att ge kompensation för den höjda byggmomsen, att stimulera samutnyttjande, att indexreglera handikappanpassningsbidraget. Det gör mig, måste jag säga, djupt besviken. Om man kallar sig för ett folkrörelseparti, måste man också vara beredd att visa det i praktisk handling, och det tycker jag inte att socialdemokraterna har gjort i det här fallet. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 4 i bostadsutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Jag håller med Elving Andersson om att det är viktigt att det finns samlingslokaler runt om i vårt land. Om det är vi givetvis ense. Men jag är något tveksam till den analys som Elving Andersson gör, att demokratins grundvalar står och faller med tillgången på samlingslokaler ute i landet. Det är kanske att dra kosekvenserna litet väl långt. Elving Andersson nämnde också att många samlingslokaler byggdes när folkrörelserna växte fram i vårt land. Då kan man verkligen ställa frågan: Hur kommer det sig att det var i en tid när det inte fanns statliga subventioner till vare sig folkrörelser eller samlingslokaler som folkrörelserna växte sig starka och samlade stora skaror? I dag, när det är en kris i Folkrörelsesverige, har vi subventioner i stor utsträckning. Jag tror inte att vare sig demokrati eller folkrörelse eller samlingslokaler hänger på statliga subventioner. Andra faktorer är säkert minst lika viktiga. Det kanske är djärvt att inte anse att man kan dela ut skattebetalarnas pengar till samlingslokaler och annat. Det är möjligt att det är lättare att i kammaren plädera för den egna organisationens behov av subventioner även i fortsättningen.
Herr talman! Jag sade inte att de demokratiska grundvalarna står och faller med de allmänna samlingslokalerna, men jag sade att folkrörelserna och föreningslivet i vårt land är demokratins ryggrad. Folkrörelserna och föreningslivet bär upp demokratin. Det är där vi skolar nya människor i demokratins arbetsmetoder. Och för att föreningslivet skall kunna verka, blomstra och utvecklas behövs goda samlingslokaler. Sedan vill jag inte gå så långt som Bertil Danielsson, när han säger att folkrörelserna är i kris, men visst har många folkrörelser problem. Om vi är överens om värdet av aktiva fungerande folkrörelser, borde vi dra en annan slutsats än Bertil Danielsson gör, nämligen att vi skall stötta och hjälpa folkrörelserna att återigen engagera människor i sitt arbete, inte minst ungdomar, att kunna erbjuda ett alternativ till videokultur och annat. Det gör vi ju inte genom att ta bort eller minska anslagen. Vi har åstadkommit genom årtiondena att folkrörelserna får stöd, och då skall vi inte rasera det. Eller menar Bertil Danielsson att borttagandet av anslaget till de allmänna samlingslokalerna bara är början på den moderata attacken mot föreningslivet och folkrörelserna? Vad kommer sedan? Skall anslagen till studieförbunden, bidragen till idrottsrörelsen, lokalt aktivitetsstöd osv. tas bort efter hand? Är det detta som är moderaternas recept för att lösa folkrörelsekrisen? Låt mig säga att jag betvivlar mycket starkt den typen av medicin.

Herr talman! Jag håller med Elving Andersson om att det är viktigt att ungdomar och äldre, alla och envar som så vill, engagerar sig i folkrörelserna. Vi skall engagera och inte subventionera fram folkrörelserna.
Herr talman! Jag vet inte vad Bertil Danielsson har för erfarenheter av och bakgrund i folkrörelsearbete. Låt mig bara säga att jag tror att det är annorlunda i dag när det gäller att engagera ungdomar i föreningsliv än det var på den tid då Bertil Danielsson kanske deltog i ungdomsarbete i föreningar. Samhället har faktiskt förändrats under de senaste årtiondena. Ungdomen ställer andra krav, det finns ett annat kultur och fritidsutbud, osv. Detta möter man inte genom att primärt sänka anslaget. Det är definitivt inte rätt väg att gå. Sedan är jag den förste att hålla med om att det är inte bara anslag och pengar det handlar om. Det krävs många andra åtgärder, men det krävs i dagens samhälle också ekonomiska resurser för folkrörelseorganisationerna, för föreningslivet och inte minst för samlingslokalorganisationerna.

Herr talman! Ramarna är faktiskt väldigt knappa för alla de angelägna progjekt som finns och som söker samlingslokalstöd eller kulturlokalstöd. Jag håller helt med Elving Andersson, när han beskriver hur viktigt det är att det finns gemensamhetslokaler och att det ges stöd till dessa. Jag håller också med om att det är oerhört viktigt för demokratins utveckling att dessa gemensamhetsutrymmen finns, både på landet och i staden. Däremot håller jag inte med de föregående talarna om att det här bara är gammal skåpmat. Betänkandet innehåller faktiskt en nyhet, åtminstone en nygammal bit, nämligen stödet till icke statliga lokallokaler, vilket delvis kan ses som en parallell till stödet till allmänna samlingslokaler. Jag har hört många som har omvittnat att tacksamheten är stor mot jultomtarna i boverkets samlingslokalsdelegation för allt stöd som de på det här viset kan bidra med, även om det många gånger är ganska små summor. Bara att man ger en uppmuntran genom att sprida pengarna på ganska många uppfattas mycket positivt. En del extra resurser kan åstadkommas genom att öka samnyttjandet av lokaler. Däremot tror jag att miljöpartiet överdriver möjligheten att spara miljoner på ett år genom en våldsam ökning av det s.k. samnyttjandet. I reservation 2 är centern och vänsterpartiet ense om en praktisk och mycket enkel lösning på det här problemet. Vi drar parallellen till byggandet av permanenta bostäder, som i sitt subventionssystem nu får en kompensation för den höjda byggmoms som är beslutad av riksdagen. Det är ganska självklart att man måste se bostäder och gemensamhetslokaler som delar av en helhet, där bägge behövs. Staten bör alltså kunna ge samma kompensation när man höjer den statliga momsen på byggande. Det är orimligt att så mycket som 10 av 50 miljoner går tillbaka till staten -- bidragen går alltså tillbaka till staten som skatt. Vårt förslag är att höjningen av byggmomsen, dvs. 5 miljoner, skall kompenseras. Det är detsamma som att man höjer ramen med 5 miljoner för nästa budgetår. Vi har också i reservationen pekat på att den summan är försvinnande liten i förhållande till det anslag som är avsatt för statlig investeringsfond för kompensation för höjningen av byggmomsen. Det anslaget är 5,5 miljarder, och ingen vet om det beloppet stämmer. Därför hade socialdemokraterna i riksdagen mycket väl kunnat gå med på detta förslag, eftersom det inte kan pekas på att man skulle behöva plocka fram några nya pengar eller bli osams med regeringen och med denna lösning. Jag vill slutligen yrka bifall till de reservationer där vänsterpartiet är med, och särskilt till reservation 2, där denna lösning tas upp.

Herr talman! I detta betänkande behandlas anslag till samlingslokaler. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 och till reservation 4, även om vi inte i betänkandet har undertecknat den senare. Jag tog intryck av Elving Anderssons inlägg vad gäller indexering av stödet för handikappanpassning av allmänna samlingslokaler. Vi har den principen att vi i stort sett alltid stöder den handikappanpassning som krävs i hela samhället. Här har, som Elving Andersson säger, skett en urholkning. Däremot har vi en något annorlunda inställning än centern och vänsterpartiet till allmänna samlingslokaler. Vi sticker ut hakan litet grand, för vi menar att det finns fullt av samlingslokaler i detta land. Det är bara det att vi är så oerhört dåliga på att utnyttja dem. En bråkdel av de 20 miljoner som vi skulle kunna minska samlingslokalstödet med skulle kunna användas till ett vaktmästarstöd. Problemet är ofta att det inte finns vaktmästare med nyckel som vanliga vardagkvällar kan visa upp en grupp var den kan gå in och ha möte. Det är ofta den typen av svårigheter som små föreningar och grupper stöter på i samhället. Jag känner väl till detta, för vi i miljöpartiet de gröna har jobbat som ny folkrörelse under 80-talet. Vi har ständigt stött på detta problem, att hitta vaktmästaren, hitta nyckeln osv. De problemen löser man mycket billigare genom någon typ av vaktmästarstöd. Detta är inte något som vi framför i någon motion, men jag vill ändå ta upp det här i debatten. Detta kan många gånger vara effektivare än att bygga den ena samlingslokalen efter den andra för ständigt nya behov. Vi är övertygade om att det finns mängder av lokaler som en kväll som denna står ganska tomma. Vi kan börja med denna lokal -- vi kan gå ut i riksdagshuset. Vi kan gå vidare ut i Stockholm. Jag vet att t.ex. Hamburgerbryggeriet är mycket väl använt i Stockholm, för att ta ett exempel som många känner till. Ute i bostadsområdena finns det bordtennislokaler nere i källare som är näst intill bortglömda, som med litet färg och engagemang från lokala föreningars sida kan piffas upp och användas mycket bättre. Naturligtvis är det trevligt att pytsa ut pengar, men vi ser detta som en del av en ganska stram budget. Miljöpartiet de gröna tänker fortsätta att ta ansvar för sitt budgetförslag, och detta är en del av det. Får jag avsluta med att säga något om det särskilda yttrandet om Ystads teater. Sedan förra året finns det möjlighet att med 25 miljoner ge stöd till icke statliga kulturlokaler. Vi har här en fantastiskt intressant landsortsteater, Ystads teater, som fyller 100 år och är i stort behov av renovering. Detta är ett bra exempel på vart en del av dessa pengar skulle kunna anvisas. Nu är det inte vi i riksdagen som anvisar dessa pengar, och vi i miljöpartiet har därför bara avgett ett särskilt yttrande. Jag vill från talarstolen understryka hur fint det vore om man i den delegation som anvisar pengar till icke statliga kulturlokaler skulle kunna ha Ystads teater i åtanke. Detta går tillbaka på en folkpartimotion, som vi har all sympati för.
Herr talman! Låt mig först tacka för miljöpartiets stöd när det gäller indexering av handikappstödet. Vi skall kanske inte dra i gång någon lång debatt i kammaren vid denna tidpunkt. Låt mig ändå konstatera att problemet med de allmänna samlingslokalerna inte är ett vaktmästarproblem. Jag tyckte att det framgick ganska tydligt när Kjell Dahlström beskrev de lokaler som tydligen bl.a. miljöpartiet har utnyttjat. Det gällde bordtennislokaler och andra gemensamhetslokaler i bostadsområden, som jag antar administreras och sköts av bostadsföretag m.fl. Det är det som är skillnaden mellan den typen av lokaler och de allmänna samlingslokalerna, som drivs av samlingslokalföreningar. Om man har beställt en lokal för att ha en aktivitet i en bygdegård, i Folkets hus eller i ett ordenshus, fungerar det också med vaktmästare i de allra flesta fallen, det är jag övertygad om. Det är det som är styrkan med de allmänna samlingslokalerna till skillnad från speciallokaler, som egentligen är avsedda för andra ändamål men som kan utnyttjas som allmänna samlingslokaler. Jag kan hålla med om att det är bra om de utnyttjas. Men det är ofta då man stöter på problem med att det inte fungerar. Låt oss i stället medverka till att omvandla en del av dessa lokaler till föreningslokaler, allmänna samlingslokaler.

Herr talman! Det är trots allt ett förhållandevis betydande anslag som går till samlingslokaler m.m. som tas upp i detta ärende. Tydligen är det så stort att Bertil Danielsson och hans parti anser att de måste agera under lång tid och mycket kraftfullt för att helt avveckla det, även om det skall ske stegvis. Jag tycker att Bertil Danielsson ger en felaktig beskrivning av behovet av samlingslokaler och av deras utnyttjande. Jag kan när det gäller angelägenhetsgraden av detta i allt väsentligt ansluta mig till vad Elving Andersson m.fl. har sagt här. Det säger vi också i utskottsutlåtandet. Det är inte alls om detta striden står. Vi tycker också att lokalerna har en mycket stor betydelse för föreningslivet. Jag vill möjligtvis tillägga ytterligare en sak i polemik med Bertil Danielsson. Jag tror inte att Bertil Danielsson riktigt har förstått det nya konkurrensläget som tär på hela detta område i dag. Det är bara ett enda skäl som utskottet har, och det är ekonomin. Då kan man säga att det inte skulle behöva vara så svårt med ett så litet belopp som det som här har nämnts, 5 miljoner. Den prejudicerande betydelse det har, när man kommer med en rad av småbidrag. I grund och botten rör det sig om något mer än 5 miljoner. Detta problem är betydligt större. Jag tycker att det är att snedvrida diskussionen om man tar upp en stor strid om de 5 miljonerna. Elving Andersson och Åke Wictorsson har ju i sin motion mycket väl belyst hur stora behoven är. Jag kan inte säga mera om den motionen än att jag räknar med och för egen del hoppas att de återkommer med den. I det läget bör dock Bertil Danielssons parti inte ha alltför stort inflytande här i riksdagen, för då kommer det inte att gå särskilt bra för motionen.

Jag har också tillräckligt motiverat avslagsyrkandet på reservation nr 2.

Det hindrar dock inte att han och andra går ut och gör försök att förbättra situationen. Det finns många möjligheter till frivilligt arbete även på det här området. I övrigt gjordes förra året ett tillkännagivande till regeringen om samnyttjande liksom också ett uttalande om prioritering av bidragsgivning i detta avseende. Det pågår nu ett beredningsarbete inom regeringskansliet, och vi förutsätter att det kommer ett hyggligt förslag. Detta bör på sedvanligt sätt avvaktas. I det läget finns det inte behov av att göra ett nytt tillkännagivande. Utskottets mening står ju fast. indexuppräkna stödet till handikappanpassning av allmänna samlingslokaler. Förra året höjdes detta anslag med 50 %. Härtill kommer att maximibeloppet enligt de regler som nu gäller kan överskridas, om det finns särskilda skäl härför. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag noterar att Hans Göran Francks kritik av våra ståndpunker var ganska hovsam, och i och med detta har väl debatten återförts till den nivå där den hör hemma. Ibland får man det intrycket när dessa frågor diskuteras att de statliga subventionerna är en överlevnadsfråga för de berörda organisationerna. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det finns en betydande styrka i de organisationer som driver och utnyttjar samlingslokaler runt om i landet. Skulle det vara så att 75 milj.kr. i statligt bidrag är en överlevnadsfråga, vore läget betydligt allvarligare än vad jag tror att det verkligen är. Det är vidare min uppfattning, Hans Göran Franck, att 75 milj.kr. i anslag till samlingslokaler inte är en fråga som avgör en borgerlig regerings tillblivelse eller inte.
Herr talman! Beträffande de 5 milj.kr. ytterligare som krävs i reservation 2 säger Hans Göran Franck att summan inte i sig är särskilt avskräckande men att den kan få en principiell betydelse. Jag menar att den princip som denna bidragsökning kan bygga på redan är antagen av riksdagen. Man har konstaterat att den höjda byggmomsen slår så hårt på bostadssidan att man där inför ett särskilt investeringsbidrag för att kompensera höjningen. Det är denna princip som vi tycker att det finns anledning att tillämpa på det angelägna område som de allmänna samlingslokalerna utgör. Principen är alltså redan knäsatt. Eftersom det, Hans Göran Franck, inte handlar om några särskilt stora pengar, vore det väl lämpligt att bifalla reservation 2. Det skulle vara ganska positivt. Jag tycker vidare att Hans Göran Franck har en något underlig kommentar till motionen från Åke Wictorsson, Göran Magnusson och mig. Han hoppas att motionen kommer igen. Det är i och för sig en trevlig uppmaning, men jag vet inte hur man skall tolka den. Vill bostadsutskottets majoritet få en chans att avslå den ytterligare en gång, eller vill man nästa gång bifalla den? Om det första alternativet gäller, finns det ingen anledning att återkomma. Gäller det andra, är det lika bra att bifalla motionen redan i dag. Utskottet och Hans Göran Franck talar mycket vackert om betydelsen av de allmänna samlingslokalerna, om hur värdefulla de är osv. Det kan jag fullt ut hålla med om. Men när det gäller att bygga och upprusta ändamålsenliga allmänna samlingslokaler räcker det inte med vackra ord och glada tillrop, utan det behövs pengar, Hans Göran
Herr talman! Jag vill citera vad som står i utskottsbetänkandet: ''Utskottet har ingen annan uppfattning än motionärerna'' -- dvs. Elving Andersson och Åke Wictorsson -- ''om de allmänna samlingslokalernas betydelse för föreningslivet. I det rådande ekonomiska läget kan också i och för sig angelägna ändamål emellertid få stå tillbaka.'' Utskottet delar alltså motionärernas uppfattning att det här är angeläget. Men det är ju inte bara detta yrkande som har fått stå tillbaka på grund av det rådande ekonomiska läget, utan det är, som Elving Andersson vet, en mycket lång rad av yrkanden som har fått stå tillbaka, både stora och små. När jag då säger att jag inte bara räknar med utan också för egen del hoppas på att ni återkommer är det därför att jag tycker att ni har presenterat situationen för olika folkrörelselokaler på ett viktigt och angeläget sätt. Den här frågan bör alltså prövas på nytt när man kommer i ett bättre ekonomiskt läge. Då borde det enligt min egen mening finnas andra förutsättningar. Det var innebörden i mitt anförande.

Det är när man lägger ihop alla de här neddragningarna och avvecklingarna som man får en bild som måste vara särskilt besvärande inte minst för Elving Andersson m.fl.

Herr talman! Regeringen föreslår att en ram för beslut om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler om 25 milj.kr. fastställs för budgetåret 1991 91 aktualiseras den nu behandlade stödgivningen. I vår motion Bo249 föreslås riksdagen som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen anförts om bidrag till renovering av Ystad är en av de städer utanför storstadsregionerna som har den starkaste teatertraditionen i Sverige. Genom åren har gästspel av dramatiska och lyriska ensembler och danstrupper utgjort ett värdefullt och uppskattat bidrag till kulturlivet inte bara i Ystad utan i hela sydöstra Skåne. Det framgår inte minst av besökssiffrorna för Ystads Teater. 1989 uppgick antalet teaterbesökare i Ystad till drygt 20 000, vilket innebär att praktiskt taget varje ystadsbo, eller var fjärde invånare i regionen, gick på teater en gång om året. Ett av skälen till det stora teaterintresset är att Ystad sedan nästan 100 år har en egen teaterbyggnad, av många ansedd som den bäst bevarade svenska teatern från 1800-talet slut. Denna uppfattning styrks dels av det faktum att den fått tjäna som tidstrogen miljö i både film och teatersammanhang, dels av att den har förklarats som byggnadsminne av riksantikvarien. Flitigt nyttjande och otidsenliga installationer har gjort att Ystads Teater nu är i behov av en ordentlig inre upprustning. Styrelsen för teatern har därför i september 1985 vänt sig till utbildningsdepartementet med en framställning om bidrag till denna upprustning, som kostnadsberäknats till 30 milj.kr. Samma framställning har gjorts till Ystads kommun samt till stiftelser och näringsliv. Utbildningsdepartmentet har överlämnat ärendet till boverket för handläggning och beslut enligt nu gällande förordning. Med hänsyn till att målsättningen är att den inre renoveringen skall vara avslutad och teatern kunna återinvigas i samband med 100-årsjubileet i februari 1994 är det angeläget att handläggningen påskyndas och teatern får ett positivt besked så snart som möjligt. Kulturministern har i en frågedebatt verifierat att Ystads Teater tillhör den kategori som kan komma i fråga för statsbidrag. Beslut om bidrag skall för närvarande fattas av boverket inom ramen för anslaget för investeringsbidrag till vissa icke-statliga kulturlokaler. Bostadsutskottet har beslutat att riksdagen och regeringen inte bör genom uttalande eller på annat sätt påverka boverkets beslut i frågan. Folkpartiet liberalerna instämmer i denna bedömning, och därför har vi inte lämnat någon reservation. Men för att understryka hur viktigt vi tycker det är att Ystads Teater så snart som möjligt får statsbidrag till renovering, har vi lämnat ett särskilt yttrande i frågan. Till sist vill jag, fru talman, konstatera att Ystads Teater är ett utmärkt exempel på en byggnad för vilken bidrag kan utgå enligt förordningen om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler, och jag hoppas att bidrag kan lämnas i så god tid, att teatern står i nyrenoverat skick vid 100-årsjubileet år 1994.

Fru talman! I mitt tidigare inlägg hade jag tänkt säga några ord om den fråga som nu togs upp, Ystads Teater. Som Kjell-Arne Welin sade ankommer det på boverkets delegation om samlingslokaler att besluta i denna sak. Folkpartiet har inte heller lämnat någon reservation. För egen del vill jag gärna säga att jag har tagit del av materialet om Ystads Teater. Jag tycker i likhet med Kjell-Arne Welin att denna fråga är angelägen för Ystads Teater. Jag hoppas att det blir en positiv prövning av ärendet, men det ankommer som sagt på boverket att avgöra utan något beslut i riksdagen.

Fru talman! Det här betänkandet från KU om offentlighet, integritet och ADB visar att det även i det här avseendet finns en skiljelinje i svensk politik. Å ena sidan står de som vill värna om ensilda människors integritet, de som sätter människorna i centrum. Dit vågar jag, fru talman, räkna moderata samlingspartiet och mig själv. Å den andra står de som inte vill förstå människors oro för hur Storebror fortsätter att breda ut sig i vårt samhälle, Storebror i det här fallet i form av stora centrala myndighetsregister, dataregister där enskilda människors liv kartläggs. På den sidan vill jag påstå att socialdemokraterna och Kurt Ove Vi får inte glömma bort bakgrunden till det betänkande som vi diskuterar. Betänkandet har vuxit fram ur data och offentligthetskommitténs arbete. Vi fick vänta länge på en proposition, som slutligen kom i alla fall. I propositionen sägs faktiskt att offentlighetsprincipen behöver stärkas och att integritetsskyddet för uppgifter i personregistren också behöver stärkas. Man får naturligtvis vissa förhoppningar efter sådana uttalanden från ett ansvarigt statsråd, formulerade i en proposition. Men jag måste ändå säga, fru talman, att trots många vackra ord dels från statsrådet i propositionen, dels från utskottsmajoriteten, så är det konkreta resultatet av arbetet svagt. Det här betänkandet och det beslut som vi står inför innebär egentligen inte på någon avgörande punkt att vi uppnått några nödvändiga förändringar i dessa frågor. Jag påstår mot den bakgrunden att inget annat land har så mycket information samlad i dataregister som vi har i Sverige. Inget annat land tillåter samkörning av dataregister i samma omfattning som vi gör i vårt land. Inget annat land, fru talman, har registersystem om enskilda människor som är så lättillgängliga som de svenska. Myndigheterna fortsätter glatt att sälja. Därför är majoritetens ställningstagande beträffande de centrala frågorna i det här betänkandet -- jag tänker framför allt på användningen av personnummer och på myndigheternas försäljning av personuppgifter -- en besvikelse. Några ord därför om myndigheternas försäljning av personnummer, som vi dessutom behandlar i en reservation från folkpartiet och moderaterna. Som jag sade fick man vissa förhoppningar när man läste det ansvariga statsrådets synpunkter. I propositionen sades faktiskt att myndigheternas försäljning av personuppgifter måste ''reduceras till sina rätta proportioner''. Den utgångspunkten är faktiskt inte bra för den som i verkligheten vill stärka den enskildes integritet i dessa avseenden. Utskottsmajoriteten har hamnat på samma linje. Det är en läpparnas bekännelse när det gäller försäljning av datauppgifter. Men det hela utmynnar ändå i att man säger att försäljning bör få ske ''när det finns särskilt stöd för detta''. I sak, fru talman, står alltså socialdemokraterna där de alltid har stått i denna fråga, en garant för att flödet av de centrala myndigheternas register fortsätter, kort och gott. Mot detta står vår ståndpunkt att försäljning av personuppgifter hos myndigheterna som regel skall vara förbjuden. Den andra centrala frågan gäller användningen av personnummer i stort. Här är faktiskt klyftan allra tydligast. Trots att statsrådet även här gör uttalanden som är positiva och säger att en reglering av personnummeranvändningen bör ske, så stannar det även här vid en läpparnas bekännelse. Jag konstaterar att utskottsmajoriteten inte vågat eller velat, vad vet jag, gå på djupet, utan det blir i stället en egentligen till intet förpliktigande skrivning, där man vill komplettera 7 § datalagen med en skrivning om att personnummer får registreras där det är uppenbart påkallat med hänsyn till registrets ändamål, vikten av säker identifiering av den registrerade, eller -- så kommer litet luddigt -- ''av annat skäl''. Tydligare än så kan inte bristen på vilja och förmåga -- får jag väl säga -- i det här sammanhanget beskrivas. På den borgerliga sidan har vi medvetet följt upp de ställningstaganden som gjordes redan i data och offentlighetskommittén. Vi nöjer oss alltså inte med en komplettering av nuvarande datalag utan föreslår direkta åtgärder för att åstadkomma en begränsning. Det är, fru talman, ingen överdrift i dag att påstå att personnummeranvändningen har fått en sådan utbredning i samhället, att det är nödvändigt att begränsa detta. Vi föreslår helt enkelt därför en särskild lag om användning av personnummer. I övrigt konstaterar vi i det här betänkandet att det nu är en översyn av datalagen på gång. En ny parlamentarisk utredning har tillsatts sedan en ensamutredare har tagit fram underlag för det. Där finns faktiskt anledning att ha vissa förhoppningar om konkreta resultat. Vi moderater konstaterar att flera frågor som vi har talat om att vi vill se förändrade nu kommer att utredas. För vår del hoppas vi att arbetet skall leda fram till en vidare integritetslag, där sådana självklarheter -- jag vill exemplifiera litet -- beaktas som att den enskilde skall ha en starkare rättslig ställning i fråga om hur uppgifter som han har lämnat ifrån sig skall användas, att vi får en hårdare ändamålsstyrning, dvs. att myndigheterna inte skall få utbyta uppgifter om enskilda människor, om det inte är reglerat i särskild lag. Principen bör, menar vi, vara att den som skall använda uppgifter bör själv också samla in dem. Dessutom vill vi i sammanhanget få en prövning av statlig försäljning av personuppgifter och hoppas att det utmynnar i att den inte skall vara möjlig. I övrigt noterar vi att datalagsutredningen bl.a. kommer att behandla frågan om kryptering av ADB-register samt frågan om regeringsrätten skall bli överklagningsinstans i fråga om datainspektionens beslut. Detta är gamla kända moderata krav, som vi har drivit år efter år. Man kan konstatera att utredningsarbetet kanske kan leda en bit på vägen. Fru talman! Med detta vill jag tillstyrka samtliga moderata reservationer i betänkandet och yrka bifall till reservationerna 5 och 6.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Vi i miljöpartiet ser ADB-frågorna som väldigt viktiga och centrala. Vi har begärt att det skall införas en personnummerlag som medger att personnummer får användas enbart när det är tillåtet enligt lag eller förordning. De bägge förslag som har lagts fram av data och offentlighetsutredningen är otillräckliga. Om vi inte får majoritet för vårt förslag, tycker vi trots allt att det borgerliga förslaget är bättre än det socialdemokratiska, framförs i propositionen. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1, mom. 1. Reglering av myndigheters försäljning av personuppgifter är en fråga som vi från miljöpartiet har drivit hårt och som vi också har avgivit motioner om. Eftersom vi har yrkat om avslag, har vi inte kunnat följa upp detta i propositionshanteringen, men vi kommer givetvis att stöda den reservation som de borgerliga har avgivit i detta sammanhang. Även när det gäller decentraliseringen av dataregister kommer vi att yrka bifall till den reservation som de borgerliga ledamöterna står bakom.
Fru talman! Intresset för datapolitiska frågor är stort i vårt land. Sverige var faktiskt först i världen med att införa en datalag. Trots att lagen är ung och tillkom i början på 1970-talet har den genomgått många förändringar. Sedan många år tillbaka har det pågått ett omfattande utredningsarbete i syfte att modernisera datalagen. Under senare år har stora ansträngningar gjorts för att göra det möjligt för datainspektionen att ägna sig mera åt tillsyn över integritetskänsliga register. Att en sådan utveckling är nödvändig har vi varit mycket överens om här i riksdagen. Data och offentlighetskommittén, DOK, avslutade sitt arbete för ett par år sedan och avlämnade inte mindre än fem betänkanden. Till Stig Bertilsson vill jag säga att de flesta av DOKs tankar och idéer om en bättre lagstiftning har efter sedvanlig beredning i regeringskansliet lett fram till riksdagsbeslut och arbetats in i vår nuvarande datalag, och det är alla som har följt dessa fem betänkanden från utredningsstadiet fram till datalag medvetna om. Det visar att regeringen, i motsats till vad Stig Bertilsson sade, har tagit de datapolitiska frågorna på allvar och att regeringen har ambition att skapa en modern datalag som kan fungera tillfredsställande i en miljö där tekniken ständigt är i förändring. Datalagsutredningen, DU, arbetar sedan 1989. Den har övervägt vissa principiella utgångspunkter för en framtida datalag. Som regeringen tidigare utlovat kommer det fortsatta arbetet i datalagsutredningen att ske under parlamentarisk medverkan. Vi noterar detta med stor tillfredsställelse. Med tanke på att det redan pågår ett omfattande utredningsarbete på en reformering av datalagen skall jag fortsättningsvis endast beröra några centrala avsnitt i regeringens proposition Först några ord om det s.k. handlingsbegreppet som bl.a. tas upp i en motion med Birgit Friggebo som första namn. DOK lade ner mycket arbete på att undersöka hur tillämpningen av handlingsbegreppet utfallit i praktiken. Efter en noggrann prövning kom vi i DOK fram till att nya grundbegrepp inte skulle lösa några problem, utan snarare skapa nya. Dessutom har rättspraxis på området blivit alltmer omfattande och stabil. Det mest sannolika är att denna utveckling kommer att fortsätta. Enligt utskottets uppfattning finns det därför ingen anledning att nu ändra begreppsapparaten i tryckfrihetsförordningen i fråga om ADB upptagningar. När det gäller frågan om författningsreglering beträffande ADB-register är inte heller skiljaktigheterna mellan partierna så stora, Stig Bertilsson, men några synpunkter kan ändå vara på sin plats. I en motion ges uttryck för att arbetet med en författningsreglering bör förflyta snabbare. Sådana krav kan man naturligtvis alltid ställa. Vi måste dock komma ihåg att det arbete som här sker är mycket grannlaga och därför måste det också få ta tid. Detta arbete är mycket integritetskänsligt. Om man som Stig Bertilsson reser krav på att den enskilda människans integritetsintresse skall tas till vara, bör man inte gå alltför snabbt fram, utan verkligen låta noggrannheten gå före hastigheten. Som framgår av propositionen och utskottets betänkande pågår det ett fortlöpande arbete inom regeringskansliet som är mycket omfattande. Utskottsmajoriteten anser att det inte är nödvändigt med något särskilt uttalande av riksdagen i denna fråga. När det gäller frågan om myndigheternas försäljning av personuppgifter, finns det också vissa gemensamma nämnare mellan partierna i riksdagen. Mot bakgrund av den undersökning som DOK lät göra kan vi konstatera att omfattningen av myndigheternas försäljning överdrivits av många. Detta har även Stig Bertilssons partikamrater i data och offentlighetskommittén erkänt. Trots att undersökningen inte var så omfattande, var vi dock alla överens om att en uppstramning ändå kunde anses påkallad. Vi delar statsrådets uppfattning, att en sådan uppstramning kan åstadkommas redan inom ramen för gällande bestämmelser. En korrekt tolkning av nuvarande bestämmelser leder fram till att en statlig myndighet inte får sälja personuppgifter utan stöd i lag. En myndighet kan inte själv, utan prövning av statsmakterna, besluta om försäljning. Riksdagen skall självfallet ha möjlighet att ta ställning till myndigheternas försäljning. Ur konstitutionell synvinkel bör det dock i första hand vara regeringens sak att bestämma om verksamheten hos underställda myndigheter. Riksdagen kan ingripa precis när den vill om regeringen inte skulle göra en riktig avvägning mellan olika intressen. Det framgår av den reservation som Stig Bertilsson talade om att vi tycks vara överens om att DOKs förslag i detta sammanhang inte kan ligga till grund för ett beslut. Remissinstanserna hade alltför stora invändningar. Utskottets majoritet ställer sig därför bakom regeringens förslag om ett förtydligande av 7 § i datalagen, som får till följd att försäljning inte får ske av uppgifter ur personregister utan särskilt stöd. Utskottet har på s. 14, 15 och 16 i betänkandet utförligt angivit vad som skall gälla i detta fall. Jag kan upplysa Stig Bertilsson om att om det visar sig att det behövs ytterligare riktlinjer på detta område, kan det finnas skäl att reglera detta i verksförordningen, vilket också klart och tydligt uttrycks i propositionen. I DOK var vi alla eniga om att begränsa personnummeranvändningen, men inte på vilket sätt som det skulle ske. Två förslag utarbetades. Det ena innebar en komplettering av datalagen. Förslaget om en särskild personnummerlag, som de tre borgerliga partierna nu har gjort till sitt, blev hårt kritiserat av remissinstanserna. Det stora flertalet och de verkligt tunga remissinstanserna stannade för kompletteringsförslaget. De borgerliga partiernas ställningstagande är mycket anmärkningsvärt. Nu kan ni inte längre hävda att ni är vilseledda. Med berått mod är ni beredda att försvaga datainspektionens ställning och att anta ett lagförslag, vars konsekvenser närmast är oöverblickbara. Har ni ifrån de tre borgerliga partierna gjort någon totalanalys över konsekvenserna av ert lagförslag? Om så är fallet, är ni beredda att redovisa dem? Om er särskilda personnummerlag antas, kan ni ange vad totalkostnaderna då blir? Om det mot förmodan skulle bli en borgerlig regering efter valet, kommer ni då att försöka att få igenom denna lag? Hur förhåller sig personnummerlagen till datalagen? Jag tycker att Stig Bertilsson, som försökte framställa sig som så duktig och framåt i datapolitiska frågor, borde klara ut denna fråga. Jag påstår, Stig Bertilsson, att den utformning som lagen har fått gör det möjligt, såvitt jag kan förstå, att kringgå den på ett sätt som jag tror att ni knappast kan ha förutsett er. Den föreslagna lagen kriminaliserar användningen av personnummer. Den som bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till ett år. Vid tillämpningen är det därför särskilt viktigt att veta vad som i lagen menas med begreppet personnummer. I lagen som Stig Bertilsson talar så varmt för hänvisas till folkbokföringslagen. I den lagen står det att personnummer anger födelsetid och innehåller födelsenummer och, lägg märke till, kontrollsiffra. I folkbokföringslagen sägs vidare att födelsetiden anges med sex siffror, två för året, två för månaden och två för dagen, i nu nämnd ordning. Födelsenumret består av tre siffror, och den näst sista siffran är udda för män och jämn för kvinnor. Som förslaget är utformat är personnummerlagen alltså bara tillämplig på just detta sätt att identifiera personer. Andra kanske snarlika sätt att identifiera människor faller däremot utanför lagens tillämpningsområde. Det innebär alltså att personnummerlagen inte gäller uppgift om födelsetid och födelsenummer, dvs. personnummer utan kontrollsiffra. Men födelsetid och födelsenummer kan i och för sig användas också för samkörningar med sådana register som får ha personnummer. På det viset vågar jag påstå, Stig Bertilsson, att lagen blir ett slag i luften. Lagen skulle också kunna kringgås genom att man i stället för kontrollsiffra, dvs. den sista siffran i personnummret, anger det tal som siffran svarar mot med bokstäver. Man kan också tänka sig att de siffror som finns i ett personnummer skrivs i en annan ordning än den som folkbokföringslagen föreskriver. En sådan rad med siffror är inte personnummer, Stig Bertilsson, i lagens mening. Om man känner till i vilken ordning siffrorna är angivna kan man faktiskt förstå vilket personnummer som avses. Genom ett särskilt program kan man även få en dator att förstå detta. Frågan är om ett sådant förfarande kommer att bli straffbelagt eller inte. Jag tycker att Stig Bertilsson skall svara på den frågan. Lagens ordalydelse tyder närmast på att så inte blir fallet. I de magra förarbetena till lagförslaget kan man inte hämta någon ledning i denna fråga. Fru talman! Det finns värre exempel än detta. Jag ser emellertid att min taletid börjar närma sig sitt slut, men jag skall gärna återkomma till denna punkt. Det som jag har sagt visar helt klart att det lagförslag som de tre borgerliga partierna står bakom är så ihåligt och svagt att det faktiskt vore närmast en skam om en lagstiftande församling skulle anta det. Jag yrkar därför bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 11 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Kurt Ove Johansson tyckte att jag framstod som duktig och framåt i dessa frågor. Jag tror inte att jag skall slicka i mig alltför mycket av detta beröm. Jag är inte heller säker på att Kurt Ove Johansson menade detta. Däremot är det väl alldeles klart, och det tycker jag att den här debatten visar, att det här ändå handlar om en grundläggande skillnad om hur man ser på enskilda människors rätt till integritet, enskilda människors rätt att få ha en privat och egen sfär. Kurt Ove Johansson säger att man inte skall skynda alltför långsamt i dessa frågor om man vill skydda integriteten. Jag kan i alla fall konstatera att utvecklingen inom detta område har gått oerhört snabbt under senare år. Och under tiden som den gör det tycker Kurt Ove Johansson, såvitt jag förstår, att man skall sitta still och egentligen inte göra någonting. Socialdemokraterna är i alla fall inte på något sätt beredda att ta tag i dessa frågor. Jag måste säga att de diffusa och luddiga uttalanden i stil med att man kan använda personnummer om det finns andra skydd och att man skall försälja personnummer onärdet finns särskilt stöd för det inte ger någon tilltro till att socialdemokraterna vill ha en ändring till stånd i det här fallet. Kurt Ove Johansson är mycket kritisk mot det förslag till ny lag om användning av personnummer som data och offentlighetskommittén lade fram. Såvitt jag vet lade kommittén fram två förslag utan att ta ställning. Socialdemokraterna har förordat det ena, och de borgerliga partierna har förordat det andra förslaget. Eftersom det under kommitténs arbete inte fördes fram någon kritik mot detta förslag från socialdemokraternas sida, kan jag inte förstå annat än att Kurt Ove Johansson nu efteråt på ett ganska anmärkningsvärt sätt mycket kraftigt nedvärderar det arbete som kommittén och dess sekretariat gjorde. Vi har nu sagt att vi går vidare med denna särskilda lag. Vi har sagt att vi tycker att de anmärkningar som har riktats mot den är berättigade. När detta har rättats till vill vi införa denna lag. Vi säger i vår reservation att den bör träda i kraft den 1 januari
Fru talman! Jag tycker att det hade varit bättre om Stig Bertilsson i stället för att komma med ytterligare oklarheter hade försökt svara på de frågor som jag har ställt. Jag tycker i och för sig som Stig Bertilsson att förslaget till den särskilda lag som ni står bakom kanske är det viktigaste att diskutera här i kväll. Jag har alltså påvisat att detta lagförslag har enorma brister. Och jag vågar påstå att det egentligen inte kan ligga till grund för ett förståndigt beslut. Konsekvenserna t.ex. för datainspektionen skulle bli förödande. Jag tror att jag vågar påstå att ett antagande av denna lag skulle sabotera datainspektionens arbete, eller också skulle de som tar ansvaret för en sådan lag tvingas anställa ett stort antal tjänstemän som skulle göra det möjligt för datainspektionen att klara av de arbetsuppgifter som man har. Stig Bertilsson har, trots att han har använt så många minuter, inte kunnat klara ut ens frågan om på vilket sätt som den här särskilda lagen förhåller sig till datalagen. Jag tycker att Stig Bertilsson skall klara ut detta, eftersom detta är en central fråga. Jag påstår att om ni får igenom denna lag kommer ni t.ex. att åsidosätta 6 § i datalagen. Jag tror också att ni kommer att åsidosätta 18 § i datalagen. Jag vågar påstå att man med en sådan personnummerlag försvagar den nuvarande datalagen. Jag måste säga att jag tycker att det är oförsvarligt att tre borgerliga partier, som gör anspråk på regeringsmakten och anser sig vilja driva datafrågorna på ett seriöst sätt, tar så lättvindigt på en fråga som att föreslå en sådan datalag. Lagrådet, för att ta ett annat exempel, har inte gjort någon som helst analys av hur denna personnummerlag förhåller sig till datalagen. Det är också ett mycket viktigt moment. Nu har Stig Bertilsson ytterligare ett inlägg. Ta då i ärlighetens namn och klara ut dessa fyra frågor som jag har ställt.
Fru talman! I ena stunden räknar Kurt Ove Johansson upp ett antal paragrafer i datalagen som vår nya datalag skulle strida mot. I andra stunden säger han att om man skall klara av detta får man anställa ett mycket stort antal tjänstemän, eftersom man annars inte kommer att kunna ta konsekvenserna av en ny datalag. Kurt Ove Johansson brukar ju normalt inte vara rädd för att anställda tjänstemän. Därför förstår jag i och för sig inte den kritiken. Jag kan emellertid lugna Kurt Ove Johansson genom att säga att innan den här lagen införs, om vi nu får möjlighet att göra det, kommer vi att beakta den kritik som Kurt Ove Johansson nu framför, och som också har framförts i andra sammanhang. Det kommer att göras ytterligare analyser. Och det tror jag faktiskt att vi hinner med innan vi inför denna lag. Även om vi tar den tiden på oss, Kurt Ove Johansson, kommer vi att kunna visa att vi agerar snabbare än socialdemokraterna har lyckats med under många år när det gäller att skydda enskilda människors integritet i datasammanhang.
Fru talman! Låt mig korrigera Stig Bertilsson på en punkt. Vi har nu i princip haft sex år av socialdemokratiskt styre sedan de borgerliga partierna lämnade ifrån sig regeringsmakten.

Men jag tycker att Stig Bertilsson, som nu skall inleda sitt arbete i den nya utredningen, skall titta litet grand på vad den borgerliga regeringen åstadkom mellan 1976 och 1982. Jag är övertygad om att den studien, vid en jämförelse med vad socialdemokraterna har uträttat på dataområdet under samma tid, kommer att göra herr Bertilsson mycket besviken. Jag har ställt fyra frågor och det är beklagligt att han inte har lyckats klara ut en enda av dessa. Han vet tydligen inte vilka ekonomiska konsekvenser ett sådant här lagförslag skulle kunna få. Jag lovar Stig Bertilsson att jag, när vi börjar vårt utredningsarbete, skall visa på kostnadskonsekvenserna. Jag tror att Stig Bertilsson kommer att bli ganska färggrann i ansiktet när han ser konsekvenserna av detta. Ni föreslår ju en lagstiftning. Då kan man inte komma efteråt, sedan lagen är genomförd, och börja göra en massa konsekvensutredningar. I vanliga fall, i utskottet, brukar ni ständigt och högt skrika om nödvändigheten av konsekvensutredningar innan man antar ett lagförslag. Nu lanserar Stig Bertilsson helt plötsligt ett nytt sätt att tänka. Först skall vi anta ett lagförslag, sedan skall man göra konsekvensutredningar. Jag vågar säga att det verkligen är att börja i fel ände. När jag nu ser att Stig Bertilsson begär ordet igen, uppmanar jag honom att svara på mina fyra frågor. De är så centrala, att om man lägger fram ett lagförslag, borde man kunna svara på dessa fyra frågor som jag har ställt.

Fru talman! Kurt Ove Johansson vet mycket väl att jag inte här kan ge de detaljsvar som han efterlyser i debatten. Det har han nog alldeles klart för sig. Det tror jag faktiskt. Han vet att vi inte kan klara ut alla de konsekvenserna i just den här debatten. Däremot, Kurt Ove Johansson, hinner vi faktiskt studera konsekvenserna av våra förslag till lagstiftning innan det blir fråga om ett ikraftträdande. Där håller vi en konsekvent linje. Vi ser ingen anledning att ändra i det resonemanget, Kurt Ove Johansson.
Fru talman! Det är precis det jag har sagt hela tiden. Jag har ställt frågor, men ni kan inte svara på frågorna. Jag vet naturligtvis varför. Anledningen är att man inte har gjort de konsekvensutredningar som man bör göra innan man bestämmer sig för att genomföra en lagstiftning. Men det som är intressant, fru talman, är att det lagförslag som Stig Bertilsson har pratat sig varm för har blivit totalt sönderskjutet av remissinstanserna. De tunga remissinstanserna, och datainspektionen är en av dem, har klart sagt ifrån att på grunden som förslaget nu vilar kan man inte anta ett särskilt lagförslag. Man vet inte ens hur en sådan här lag står i förhållande till datalagen. 6 § Det kan man naturligtvis göra. Men detta är fruktansvärt allvarligt när man gör anspråk på att företräda ett parti som tillvaratar den personliga integriteten mer än något annat parti. Jag vill påstå att det är tvärtom. Slåss man för den här lagen försvagar man datalagen. Då slåss man inte för en bättre personlig integritet för den enskilda människan. Därför vill jag för min del avsluta den här debatten med att säga att slutintrycket kanske blir något annat. Om det finns någon skillnad mellan Stig Bertilsson och mig är det den skillnaden att socialdemokratin står på människornas sida, för en personlig integritet. Stig Bertilsson står för en politik som skulle försvaga datainspektionens möjligheter att tillvarata den enskilda människans intressen beträffande integriteten.
Fru talman! Kurt Ove Johansson har inte upptäckt att flera andra remissinstanser har varit positiva till vårt lagförslag. Det har inte varit någon förödande gemensam kritik. Det har också funnits positiva remissinstanser. Dessutom har vi sagt att vi accepterar och tycker att de förändringar som lagrådet efter sin granskning har föreslagit är rimliga. Det är det grundläggande i detta resonemang. När Kurt Ove Johansson sedan avslutar med att säga att moderaterna skulle vara det parti som i motsats till socialdemokraterna inte står på den enskildes sida när det gäller integriteten, överlåter jag faktiskt åt den intresserade allmänheten att själv bedöma detta.
Fru talman! Snälla Stig Bertilsson, lagrådet förfinar lagtexten. Men lagrådets förslag, utifrån de förutsättningar som jag nu har anfört, gör inte saken ett dugg bättre. Lagrådet har inte gjort någon konsekvensutredning av hur det här lagförslaget ställer sig i förhållande till datalagen. Man har bara rättat till de lagtekniska brister som förelåg när ni gick till lagrådet med detta lagförslag. Men alla de brister som jag har pekat på, och jag skulle kunna peka på många fler, är fortfarande kvar. Begär gärna ordet igen, men svara då på de frågor som jag har ställt!
Fru talman! Jag konstaterar bara, avslutningsvis för min del, att anledningen till att vi är beredda att anta det här lagförslaget är att det finns sådana brister i den nuvarande lagstiftningen att en förändring måste komma till stånd. Det bortser
Fru talman! Det bortser inte Kurt Ove Johansson ifrån och det bortser inte den socialdemokratiska regerinen ifrån heller. Stig Bertilsson skall själv ingå i en utredning som har förberetts i två år. Skälet till denna utredning är att man skall förnya och göra en ordentlig datalag. Man har alltså inte förbisett någonting. Det Stig Bertilsson vill göra är att med sitt lagförslag försvaga den datalag som vi för närvarande har. I stället för att fortsätta att prata om lagförslaget borde Stig Bertilsson ta rättelse. När det har gått galet, skall man naturligtvis erkänna det, även om det svider i skinnet.

Fru talman! Riksdagen beslutade förra våren att presstödet skall omfatta tre stödformer, nämligen driftstöd, utvecklingsstöd och distributionsstöd. Beslutet innebar bl.a. att driftstödet till hög och medelfrekventa tidningar i fortsättningen skall grundas på upplaga, i stället för på pappersförbrukning, något som rimligen måste vara en bättre och riktigare metod att beräkna stödet. Nu gällande stödordning är endast inne på sitt andra tillämpningsår, varför anledning f.n. inte finns att vidta några förändringar i utformningen. Moderata samlingspartiet delar uppfattningen om att presstödet har en viktig uppgift att fylla när det gäller att motverka tidningsdöd och lokala monopolsituationer på tidningsområdet. Det är naturligtvis mycket angeläget att alternativa utbud tryggas på detta viktiga område. Vi anser att presstödet i icke oväsentlig grad hittills har uppnått sitt syfte. Vi moderater ställer oss alltså bakom de tre angivna stödformerna och medverkar således till att anslag skall utgå. Vi anser emellertid att det är nödvändigt att visa återhållsamhet, inte bara när det gäller kostnadsökningar utan också rörande nuvarande kostnader, på det här området precis som på alla andra områden, inte minst i en ansträngd ekonomi. Vi föreslår därför att anslaget till driftstödet skärs ned med 20 % i jämförelse med det som föreslås i budgetpropositionen. Vi är övertygade om att denna besparing av statsanslaget kan göras, utan att syftet med stödet därför äventyras. Några besparingar beträffande utvecklingsstödet och distributionsstödet föreslår vi således inte. I sammanhanget vill jag erinra om vad vi i vår kommittémotion har anfört beträffande utvecklingsstödet, nämligen att det är angeläget att följa dess utveckling i relation till en återgång till en lånefond för pressinvesteringar. Fru talman! Ett enhälligt utskott föreslår -- och detta skall jämföras med budgetpropositionen -- ett par viktiga förändringar. Det gäller dels reglerna för utvecklingsstödet till dagspressen, dels utgivningen av taltidningar. Beträffande reglerna för utvecklingsstödet säger utskottet att stöd till gemensamma tryckeriinvesteringar skall kunna utgå om minst en av de samverkande tidningarna uppbär årligt driftsstöd. Detta innebär att även tidningar med begränsat driftsstöd skall kunna omfattas av utvecklingsstödet. Så är ju för närvarande inte fallet. Utskottet tillstyrker därmed en moderat motion. När det gäller stödet till taltidningar har regeringen föreslagit att utgivningen av 50 dagstidningar som taltidningar skall ses som ett slutmål för utbyggnaden i detta sammanhang. Utskottet vidhåller sitt tidigare ställningstagande, att 50 taltidningar endast skall utgöra ett delmål och att utgivningen därför bör fortsätta. Vi anser att det behövs en fortsatt utveckling på detta synnerligen viktiga område. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 1, som moderaternas och folkpartiets representanter i utskottet har undertecknat.

Fru talman! Målet för presstödet skall vara att skapa bredd och mångfald, att ge läsarna valfrihet, att garantera en allsidig debatt och en fri opinionsbildning samt att förstärka och fördjupa den svenska demokratin. Om man sedan tittar på resultatet, måste man tyvärr konstatera att presstödet endast i begränsad omfattning har varit framgångsrikt när det gäller att förhindra informationsmonopol och en koncentration inom pressen. För hur har det blivit? Jo, av 0,5 miljarder kronor går hälften till tre tidningar. En tredjedel går till Dagbladet. 18 tidningar har en och samma ägare och får hälften av presstödet. Presstöd utgår till tidningar som har en hushållstäckning om både 75 För att undvika missförstånd i den fortsatta debatten vill jag redan nu säga att vi har uttryckt oss slarvigt i vår motion när det gäller presstödets framtid, vilket kan ge upphov till feltolkningar. På något ställe talar vi om en total nedtrappning. Men vårt yrkande handlar alltså om en successiv nedtrappning, vilket framgår av hemställan. I ett första steg, anser vi, bör en nedskärning med 20 % kunna göras. Detta skriver vi i reservation nr 1, som jag härmed yrkar bifall till. Det kan dock hända att presstödet också i sin nuvarande form helt skall förändras för att de syften skall kunna uppnås som jag har redovisat i inledningen. Det gäller ju att komma till rätta med de avarter som nu finns och att i stället stimulera till en sund press. För att få ett bra beslutsunderlag har vi begärt en konsekvensanalys. En sådan efterlystes också i direktiven till dagstidningskommittén och i remissvaren bl.a. av SPK. Men det har regeringen inte brytt sig om. Man är tydligen inte ett dugg intresserad av att skattebetalarnas pengar används så effektivt och rationellt som möjligt. Regeringen är bara intresserad av att med centerns hjälp få så mycket pengar som möjligt till den socialdemokratiska maktapparaten. Det är ju inte fråga om några fattiga nödlidande tidningsägare. Det socialdemokratiska partiet och LO äger hälften var av A-pressen -- ägare som mycket väl kunde ha tagit sitt ägaransvar och garanterat tidningarnas fortbestånd, om man nu var angelägen om att ge läsarnas valfrihet. På tio år har det tillsammans blivit inte mindre än 3 miljarder kronor till de här ägarna! Utformningen av presstödet har haft mycket långtgående strukturella effekter på dagstidningsbranschen, vilket tydligt framgår av en rapport som civilekonom Cecilia Stenshamn nyligen har lagt fram vid Näringslivets mediainstitut. Många tidningar har anpassat sig till rådande regler med det enda syftet att få så mycket som möjligt i bidrag. Ett av de allvarligaste felen med de olika bidragskonstruktionerna är att de har skapat ett kroniskt beroende och att de inte har något som helst incitament när det gäller att göra verksamheten lönsam. Med fog kan man påstå att presstödet, som detta hittills har varit konstruerat, gynnar olönsamma tidningar på bekostnad av effektivt skötta sådana. Tyvärr finns det ingenting som tyder på att den nya konstruktionen skulle ha en annan effekt. En annan märklig företeelse är bestämmelserna om driftsstöd för editioner -- dvs. när en specialupplaga av en tidning ges ut på annan ort. Hur detta stöd har hanterats har också uppmärksammats av dagstidningskommittén som skriver att specialdefinitionerna har fått en sådan utformning att de i sin tur gett upphov till följdverkningar, vilka måste betraktas som tämligen tvivelaktiga.

Ytterligare en allvarlig effekt är att presstödet fungerar som en bromskloss för en förändring och modernisering av tidningsproduktionen. En oerhört snabb modernisering och effektivisering kan följas i andra delar av världen. Men i Sverige har vi knappt kommit i gång i det avseendet. I den ekonomiska situation som vi nu befinner oss i och där nedskärningar görs på mycket angelägna områden är det, anser vi i folkpartiet liberalerna, utmanande att låta ett ineffektivt och kostnadsuppdrivande system fortsätta helt ograverat. Det finns alltså all anledning att ompröva nivån och utformningen beträffande presstödet, som skall stimulera till en klok hantering av våra skattepengar samt medverka till den teknikförändring som är nödvändig och till att målen -- det gäller då alltså att få bredd och mångfald, en allsidig debatt och en fri opinionsbildning -- kan uppnås. Man skall inte förledas att tro att demokratin blir bättre, mer utvecklad och fullödig, bara för att man med mer än 10 kr. av våra skattepengar subventionerar varenda exemplar av en fådagarstidning. Jag skulle vilja fråga Kurt Ove Johansson om han verkligen tycker att det är riktigt att hälften av presstödet skall gå till tre tidningar. Garanteras en mångfald när en tredjedel av presstödet går till två tidningar i Malmö? Och garanteras medborgarna verkligen en allsidig debatt och en fri opinionsbildning när 18 tidningar har en och samma ägare och får hälften av presstödet? Fru talman! Som framgår av det aktuella betänkandet reserverar vi oss till förmån för en uppräkning av stödet till lättläst litteratur. Jag yrkar således bifall också till reservation nr 4.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 Jag måste säga att jag inte kunde låta bli att skratta när jag hörde Ylva Annerstedt. Äntligen har jag fått en förklaring till den språkliga innovationen ''totalt nedtrappning'' och till vad den betyder när det gäller presstödet. På två eller tre utskottsmöten har jag försökt att få en förklaring från folkpartiet till vad detta med en total nedtrappning av presstödet egentligen innebär. Är det en folkpartistisk synonym till ''ett avskaffande av presstödet''? Först i dag har jag alltså fått ett svar på den frågan. Ylva Annerstedt har ju nu upptäckt att man har använt sig av en felaktig formulering. Det är inte en total nedtrappning som avses, utan man avser en successiv nedtrappning. Jag har, som sagt, frågat på flera utskottsmöten vad som menas. Jag har sagt att det skall framgå av betänkandet om man menar att det skall vara ett avskaffande. Jag vet inte om det handlar om folkpartiets lättvindiga sätt att behandla svenska språket eller om det handlar om ett vittnesmål om folkpartiets totala okunnighet om presspolitiska frågor. Jag tycker att det senare skulle vara mera illavarslande. Men jag misstänker att det förhåller sig på det sättet. I folkpartiet vet man ju inte riktigt vad det är man talar om när det gäller presstödsfrågor. Ylva Annerstedt säger t.ex. att det finns ett slags parallellitet när det gäller å ena sidan de tidningar som är effektivt skötta och som inte uppbär presstöd -- icke presstödsberoende tidningar är alltså effektiva -- och å andra sidan presstödstidningar, som är ineffektiva. Det finns ingen sådan koppling, tvärtom. Det är ofta så, att mycket vinstrika tidningar som tjänar stora pengar, inte alls drivs effektivt. Det är monopoltidningar som kan kosta på sig en ganska orationell drift och inte alls har tagit till vara den moderna tekniken. Å andra sidan finns det tidningar som uppbär presstöd och har det svårt men som har använt presstödet för att i hög grad effektivisera sin verksamhet. Det finns över huvud taget ingen sådan koppling som folkpartiet här talar om. Fru talman! Den svenska pressen befinner sig nu i sin kanske djupaste kris på många år. Det är många tidningar ligger nu illa till. Det gäller många A presstidningar men även en hel rad borgliga tidningar, bl.a. Svenska Dagbladet. En orsak är den katastrofala annonskonjukturen, som har inneburit mycket stora inkomstminskningar under det senaste året. Jag råkade häromdagen träffa Svenska Dagbladets chefredaktör, Bertil Torekull, som berättade för mig vilka problem Svenska Dagbladet har med enorma bortfall av annonsintäkter. Det gäller för övrigt Dagens Nyheter men Svenska Dagbladet är naturligtvis mera sårbart. Många tidningar är i dag verkligen på fallrepet. Hans Nyhage, skulle ni moderater få igenom ert förslag -- det vet ni att ni inte får; det är ett förslag som Gustaf von Platen på Svenska Dagbladet och många andra har bl.a. polemiserat mot -- kommer Svenska Dagbladet att dö. Jag fruktar att Svenska Dagbladet ändå befinner sig i en mycket svår situation och jag är rädd för att tidningen inte kommer att klara sig. Jag hoppas att den kommer att klara sig, för jag vill ha en mångfald av röster i den svenska pressen. Ni kommer med en mängd lättvindiga förslag som kommer att få allvarliga konsekvenser för mångfalden och öppenheten i den svenska pressen. Ni gör det dessutom i en situation när vi kommer att införa TV-reklam. Vi har redan TV-reklam från rymden som i hög grad påverkar tidningspressen. Till detta skall alltså läggas den katastofala annonskonjunkturen. Som bekant lever tidningarna i hög grad på annonser. I detta läge kommer ni helt mekaniskt dragande med en minskning på 20 %. Mina vänner, ni vet inte vad ni talar om, hoppas jag. Eller också vet ni vad ni talar om, och då är jag rädd, för då tar ni medvetet en likriktning och en ytterligare monopolisering av den svenska pressen. Det vill jag inte vara med om.

Fru talman! I likhet med Bo Hammar tycker jag att presstödet är mycket viktigt och centralt för den svenska opinionsbildningen. Utan mångfald i pressen och utan möjligheter att i olika organ kunna uttrycka sin vilja oavsett om man tillhör en grön, röd eller blå rörelse, befarar tryckfriheten och opinionsbildningen att beskäras ordentligt. Det är däremot inte utan smärta som vi från det gröna hållet gör våra budgetar, där vi tar med de stora belopp som det här handlar om. Vi tycker dock att det är oerhört viktigt och centralt att tillskjuta pengar för att få en vitalisering av debatten. Dessvärre står väl inte alla tidningar för detta. Men den mångfald som ändå finns i intresseinriktningar i tidningar gör att vi tycker att det är viktigt att stödja detta. Skulle man dra undan möjligheterna, som folkpartiet och moderaterna nu med raska tag försöker göra, är vi rädda för att den fria opinionsbildningen det ännu kommer att få svårare än i dag. Man kan inte låta bli att förvånas över det flummiga språkbruk som folkpartiet använder sig av i sina motioner. Man vet tydligen inte själv vad man menar med successiv eller total avtrappning. Det är emellertid skönt att vi har fått ett besked i dag, eftersom vi inte har kunnat få det under utskottssammanträdena. Det kan vara bra att man vet vad man talar om i sina egna motioner och att man kan förklara det när det ställs raka frågor i utskottet. Det var ännu mer oroväckande i de diskussioner vi hade i utskottet, än vad vi har fått reda på i dag av Ylva Annerstedt. Jag vill ta upp en punkt som ingen har nämnt här, nämligen den förändring som utskottet har gjort när det gäller taltidningar. Regeringen har i propositionen gått ifrån utskottets tidigare fastställda linjer. Vi rättade till detta i full enighet i utskottet, och jag ser med tillfredsställelse att så har gjorts. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 4. Den handlar om en uppräkning av stödet till lättläst litteratur och LL-stiftelsen, som jag tycker är mycket viktig och central för att även de som har svårt att läsa och är förståndshandikappade får del av det tryckta ordet och kan följa med i debatten och utvecklingen i det svenska samhället eller världssamhället över huvud taget.

Fru talman! Svenskarna är ett läsande folk. Sverige tillhör de fyra länder i världen där man läser mest tidningar. Läsundersökningar som gjorts visar att nio av tio svenskar regelbundet läser en dagstidning ungefär en halv timme varje dag. Det är faktiskt en siffra som stått sig genom åren. Det är också mycket intressant att kunna konstatera att våra dagliga tidningar trots ökad konkurrens från andra medier har lyckats med att hålla sina ställningar. Uvecklingen av främst nya etermedia har hittills inte nämnvärt rubbat dagspressens positioner på läsarmarknaden. Att det förhåller sig så beror naturligtvis på att vi i Sverige sedan många år har ett väl fungerande statligt stöd till pressen. Låt oss därför än en gång slå fast att våra dagstidningar alltjämt är det centrala mediet för den debatt som håller demokratin levande. Det var därför med stor tillfredsställesle som vi konstaterade att en betydande majoritet här i riksdagen för ungefär ett år sedan ställde sig bakom regeringens presspolitiska proposition, som byggde på dagstidningskommitténs förslag. Där finns ett nytänkande, Ylva Annerstedt, som syftar till att göra det möjligt för svensk press att utvecklas i ett samhälle med hårdnande mediakonkurrens. Syftet med statens insatser på mediaområdet är att värna om våra grundläggande demokratiska friheter, främst informations-, åsikts och yttrandefriheterna. Mångfalden inom dagspressen är en omistlig del av detta. Tyvärr finns det de som inte vill värna dessa grundläggande friheter fullt ut. Moderaterna och numera också folkpartiet tillhör dem. För moderaterna är mångfalden inom dagspressen stötande, om man skall tro vad de själva skriver. Att moderaterna tycker så är inte häpnadsväckande. De har sedan länge hävdat den uppfattningen. Häpnadsväckande, Ylva Annerstedt, är däremot folkpartiets, sedan ett år tillbaka, totalt förändrade synen på presstödet. Med hull och hår och mer därtill har folkpartiet svalt moderaternas reaktionära presspolitiska syn. I folkpartiets Sverige har pressens mångfald inte längre någon tyngd. Vem hade kunnat tro att folkpartiet liberalerna så snabbt skulle sälla sig till det fria ordets dödgrävare? Många tidningar, underströk Bo Hammar, kämpar i dag med stora ekonomiska problem. Bottnen har gått ur annonsmarknaden. Januari månad ble ven svart månad för dagspressen. Annonsraset fortsatte. Med en volymminskning på nära nog 15 spaltkilometer blir inkomstbortfallet hisnande. Att som folkpartiet och moderaterna lägga ytterliggare sten på börda genom att skära ned driftsstödet med 20 % som en första etapp, skulle vara rena dödsstöten för många betydande tidningar och pressröster i demokratins tjänst. Tillsammans står folkpartiet och moderaterna för en ansvarslös presspolitik. Så tycker numera också många av era partivänner ute i samhället som har stor kunskap om pressens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Många anser att presstödsdebatten är vulgär i många hänseenden. Jag delar den uppfattningen. Folkpartiet har faktiskt med sin partimotion lyckats bäst med att göra denna vulgärdebatt till sin. Påståenden -- som Ylva Annerstedt var inne på -- om att presstödet snedvrider konkurrensen saknar täckning. Det selektiva stödet, dvs. driftsstödet, utgör endast några få procent av dagspressens samlade intäkter. Sakligt sett kan det därför inte hävdas att konkurrensen därigenom snedvridits. Att som folkpartiet gör i sin motion hävda att dagspressens mångfald inte skulle vara lika viktig när vi har så mycket växande mediautbud i form av radio, kabel och satellit-TV m.m. tillhör inte heller en seriös debatt. Skulle man tillämpa de förslag som folkpartiet har lagt fram i sin motion skulle det få oerhörda negativa konsekvenser. Det finns, Ylva Annerstedt, en person med stor kunskap i pressfrågor. Den personen har beskrivit den situation som skulle uppstå därest er partipolitik skulle bli gällande. Den mannen heter Gustaf von Platen. Det är inte vilken person som helst. Det är en f.d. chefredaktör på Svenska Dagbladet men en mycket kunnig person i pressfrågor. Han skriver så här, och det skulle kunna bli scenariet av folkpartiets presspolitik.

Det är så sant som det är sagt. Det som för Gustaf von Platen är en mardröm är för folkpartiet liberalerna en politisk målsättning. Borde inte detta mana till eftertanke och en omprövning av folkpartiets presspolitiska linje, Jag skall inte begära som jag gjorde i den tidigare debatten att Ylva Annerstedt skall svara på den frågan i dag. Begrunda den i stället och ge mig ett genomtänkt svar när vi möts i en presspolitisk debatt nästa gång! En annan myt som Ylva Annerstedt var inne på är myten om tidningar som växer fast i sitt presstöd och inte produceras rationellt. Den myten kan också avlivas. Jag kan försäkra Ylva Annerstedt att de undersökningar som gjorts under 80-talet visar att myten just är en myt och saknar substans. Jag skall gärna se till att Ylva Annerstedt får ta del av dessa undersökningar. Moderaterna finner i sin motion det stötande att man i dagens ekonomiska situation inte sparar på presstödet. Sett från den utgångspunkten framstår det som mycket egendomligt att man inte angriper den verkligt stora stödkakan till pressen. Värdet av momsbefrielsen och annonsreduktionen -- och nu tycker jag att Ylva Annerstedt alltså skall lyssna -- var drygt 1 500 milj.kr. 1989. Det paradoxala: ju mera marknadsintäkter ju mera subvention. Varför föreslår inte folkpartiet och moderaterna i sin huggsexa om miljonerna till dagstidningarna att göra ingreppen på den stora kakan som jag talade om? Här finns ju minst tre gånger så stort utrymme för sparnit. Det skulle kunna göras utan att mångfalden inom dagspressen blir lidande. Att ta ett stadigt spargrepp i det stöd som ger Dagens Nyheter och Expressen och några rika moderata tidningar många sköna miljoner vore väl inte så farligt. Dagens Nyheter dör inte av att mista några miljoner. Vi kanske skulle kunna ena oss här redan i kväll, Hans Nyhage, jag och Ylva Annerstedt, om att de förstatidningar som inte behöver ekonomiskt stöd skall slippa momsbefrielse och annonsskattereduktion. Detta för att leva upp till moderaternas motionskrav om att det måste anses som stötande i dagens samhällsekonomiska läge att några besparingar här inte sker. Min fråga till moderaterna och folkpartiet blir därför: Är ni beredda i en framtid att pröva sådana åtgärder? Då skall jag gärna ställa upp. Regeringens proposition förra året som byggde på dagstidningskommitténs betänkande innefattade ett nytänkande inom presstödet som kan vidareutvecklas. Mycket återstår att göra för att effektivisera tidningarnas produktion. Dagspressen har det mesta ogjort, det kan jag hålla med om, åtminstone när det gäller rationell arbetsorganisation. Presstödet har från första början stått på en solid politisk grund. Förhoppningsvis kommer höstens val inte att ändra på detta. Samhället behöver en livskraftig dagspress och dagspressen behöver samhällets stöd. Ett väl fungerande presstöd är en garanti för mångfald och ett värn för demokratin. Det är värden som vi skall slå vakt om. Vi socialdemokrater kommer att göra det med all den kraft som vi förmår.
Herr talman! Kurt Ove Johansson tar till brösttoner i den ena debatten efter den andra här i kväll betonande sin egen förträfflighet och andras eländiga dålighet. Det finns ett ord som heter ödmjukhet, Kurt Ove Kurt Ove Johansson har uppenbarligen inte läst vår motion. Han har uppenbarligen inte tagit del av vårt ställningstagande i konstitutionsutskottet. Han har heller inte lyssnat på vad jag sade i mitt anförande för en stund sedan. På annat sätt kan man inte tolka hans utfall mot oss moderater. Vi har gått med på, utan förändringar, anslaget till distributionsstöd och anslaget till utvecklingsstöd. Vi har gått med på 360 milj.kr. av föreslagna 440 milj.kr. till driftsstödet. De ca 80 milj.kr. som vi sparar betyder total död för allt vad press heter om man skall tolka Kurt Ove Johansson. Det är just de sista 80 miljonerna som betyder allt. De tidigare 360 miljonerna betyder inte någonting i sammanhanget. Begriper inte Kurt Ove Johansson själv hur ihåligt det resonemang som han för är? Vi har klart och tydligt markerat att vi ställer oss bakom stödet till pressen och vi har också tagit ställning till att anslag skall utgått till pressen, men vi har i ett kärvt ekonomiskt läge ansett att det var nödvändigt att spara även på detta område, liksom på alla andra områden. Jag kanske kan tillåta mig att jämföra med skallet från Kurt Ove Johansson och socialdemokraterna när det gällde anslaget till knattefotbollen för några år sedan. Det innebar en besparing på 50 milj.kr. Nu drabbas hela idrotten av Kurt Ove Johansson och hans parti med besparingar på 500 milj.kr. Jag tycker att man skall var litet försiktig innan man på detta sätt tar till brösttoner som Kurt Ove Johansson har gjort i kväll. Försök att förklara varför 360 milj.kr. inte betyder någonting, men 440 milj.kr. betyder allt.
Herr talman! Kurt Ove Johansson sade att syftet med presstödet är att värna om vår yttrandefrihet och att mångfalden är en omistlig del av vår demokrati. Jag instämmer helt och fullt med Kurt Jag tycker att det presstöd som vi skall ha skall främja just dessa mål. Problemen, Kurt Ove Johansson, är att detta icke är fallet i dag. Hälften av de 500 miljonerna går till tre tidningar och en tredjedel går till Malmö. Det här är väl inte någon mångfald och en fri debatt och opinionsbildning? Vi menar att presstödet får se annorlunda ut om det skall uppfylla de mål som var avsikten från början. Konkurrensen har inte snedvridits, säger Kurt Ove Johansson vidare. Visst har den det. Det finns ett antal rapporter som visar detta. Jag citerade ett par av dem. Jag rekommenderar Kurt Ove Johansson att läsa rapporterna. Det är också en myt, säger Kurt Ove Johansson, att tidningarnas teknikutveckling skulle ha bromsats upp på grund av presstödet. Men det är inte sant. I Sverige går teknikutvecklingen på detta område långsammare än på de flesta andra håll, och det beror på utformningen av det presstöd som vi har. Detta säger också företrädare för branschen. Kurt-Ove Johansson var själv med på Gotland för ungefär ett år sedan, när företrädare för de tidningar vi besökte sade just det. En av dem sade så här: ''Tidningsbranchen i Sverige har varit sämre än i andra länder när det gäller att utnyttja den nya teknikens rationaliseringsvinster. Möjligen kan det bero på att det inte har varit nödvändigt på grund av det generösa presstödet att ständigt bevaka sina kostnader och ta till vara teknisk utveckling.'' Det här redovisas också i det flertal rapporter som är gjorda på området. Det är symptomatiskt också att Kurt-Ove Johansson höjer rösten när det gäller att försöka förklara bort det faktum att den socialdemokratiska pressen får en så stor del av det presstöd som vi har. Han svarade inte på en enda av de frågor jag ställde. Tycker Kurt-Ove Johansson att det är riktigt att tre tidningar skall ha halva presstödet? Tycker Kurt-Ove Johansson att mångfalden garanteras, när en tredjedel av presstödet går till två tidningar i Malmö?
Fru talman! Låt mig direkt kontra med en fråga till Ylva Annerstedt när det gäller de tre storstadsområdena. I Göteborg har vi en situation där familjen Hjörne är ensam ägare av dagspressen, allt annat är dött och utslaget. Vill Ylva Annerstedt ha en situation där familjen Wahlgren är ensam i Malmö och familjen Bonnier är ensam i Stockholm? Det är ju den situationen ni försöker provocera fram med era förslag. Det blir effekten av förslagen. Sedan kan man diskutera spridningen av presstödet, men de tre storstadsområdena är ur opinionsbildningssynpunkt väldigt viktiga. Ett område är redan överlämnat till en enda familj. Ylva Annerstedt tycker att också Storstockholm och Stormalmö skall överlämnas till varsin familj. Jag är inte överens med henne om det, och jag kan icke förstå att hennes inställning är ett uttryck för liberal öppenhet och liberal mångfald. Sedan vill jag ställa en fråga till Hans Nyhage. Han säger att distributionsstödet rör vi inte -- 80 miljoner tror jag att det är. Nej, tacka för det! Distributionsstödet tillfaller ju i allt väsentligt de stora och rika tidningarna. Leijonparten av det stödet går inte till de tidningar som går med underskott, de svaga tidningarna. Leijonparten går till de rika tidningarna -- Dagens Nyheter, en rad förstatidningar. Det är väl rätt naturligt att till de rika må vara givet och av de fattiga må tagas. Det är en gammal moderat paroll.
Fru talman! Hans Nyhage frågade om jag har läst moderaternas motion. Ja, det har jag naturligtvis gjort. Det är därför jag är så fruktansvärt upprörd. Jag vet ju att bottnen har gått ur annonsmarknaden och att tidningarna har förlorat en väldig massa av sina inkomster. Att i det läget ytterligare lägga sten på börda med en 20 % neddragning av presstödet är att ta död på de tidningar som har det svårast i samhället. Sedan har jag sagt till Hans Nyhage att visst är jag beredd att diskutera besparingar. Men varför kan vi inte då diskutera besparingar där det är lättast att göra dem utan att det drabbar mångfalden? Som jag sade i mitt inledningsanförande, tillfördes tidningarna år 1989 genom befrielsen från moms och lättnaden på annonssidan ungefär 1 500 milj.kr. Det är tre gånger mer än det belopp som själva presstödet utgör i propositionen. Varför inte gå med på mitt förslag? Låt oss pröva tanken om vi inte borde ge oss på den stora kakan på 1 500 milj.kr., något som i och för sig naturligtvis kommer att drabba tidningar som Expressen, Dagens Nyheter och en del rika moderata tidningar men inte skulle drabba de tidningar som vi vill ha kvar för åsiktsfrihetens och mångfaldens skull. Det är ju det som är den principiella skillnaden i jämförelse med den nedskärning som ni nu föreslår. Ylva Annerstedt vill ha svar på den fråga hon ställde om presstödet och de tre tidningarna. Jag tror att jag skulle kunna ge Ylva Annerstedt ett bra svar som hon kunde fundera över i sin studerkammare. Hur mycket får Dagens Nyhter av de 1 500 miljoner som jag pratar om? Jo, 1989 fick Dagens Nyhter 198 milj.kr. som en direkt subvention från samhällets sida. Expressen fick samma år 181 milj.kr. Lägger man ihop det här, innebär det att Dagens kr. Det skall jämföras med att A-pressgruppens 20 tidningar erhöll ett direkt presstöd på 370 miljoner, alltså 10 milj.kr. mindre. Är inte detta någonting att betänka, Ylva Annerstedt?
Fru talman! Jag är alldeles på det klara med att Kurt Ove Johansson inte kan tänka sig att göra besparingar, vare sig på det här området eller på andra områden. Det är typisk socialistisk politik. Hade vi haft en ordentlig ekonomisk politik under de senaste åtta eller snart nio åren och inte den eländiga tredje vägens ekonomiska politik, hade förutsättningarna för alla företag, inkl. tidningsföretagen, varit helt andra än vad de är i dag. Kurt Ove Johansson vill också ändra på tidningarnas reklamskatteregler. Han vill med andra ord straffa de tidningsföretag som lyckas sälja annonser. Om man skulle genomföra de ändringar som Kurt Ove Johansson vill ha, skulle det dessutom bli ett krångel och kineseri utan motstycke. Kurt Ove Johansson vill, förmodar jag, höja reklamskatten från nuvarande 4 till 10--11 %. Han vill ta bort fribeloppet. Reklamskatten har redan höjts en gång från 3 till 4 %. Att Kurt Ove Johansson är inne på skattehöjningar är alldeles uppenbart, men om han inbillar sig att skattehöjningar löser landets inkl. tidningarnas ekonomiska problem, då är Kurt Ove Johansson mer ute och reser än vad man kunde ana.
Fru talman! Kurt Ove Johansson anstränger sig hela tiden att tala om andra tidningar än om dem som står socialdemokraterna nära, och det må vara honom obetaget att göra det. Men det är ju ändå så att på tio år har det slussats mer än 3 miljarder kronor till de socialdemokratiska tidningarna. Jag skulle vilja fråga Kurt Ove Johansson, om han inte någon gång har ställt sig frågan varför det går så dåligt för de socialdemokratiska tidningarna. Det måste ju finnas ett skäl till att folk väljer att köpa och läsa de andra tidningarna på orten än de socialdemokratiskt styrda tidningarna. På många orter har socialdemokraterna den politiska makten. Det bör alltså finnas en majoritet av socialdemokrater på de orterna. Varför köper de inte de socialdemokratiska tidningarna?
Fru talman! Jag utgår ifrån att ingen som har lyssnat på den här debatten kan påstå att jag har pratat bara om socialdemokratiska tidningar. Jag har stått här som talesman för alla de tidningar i samhället som behöver presstöd för att kunna överleva, därför att de gör ett arbete i demokratins tjänst. Jag slåss ju lika mycket för Svenska Dagbladet, som får 50 milj.kr. varje år, som för andra tidningar som behöver presstöd för att kunna överleva. Så den beskyllningen kan inte Ylva Annerstedt fortsätta med. Sedan säger Hans Nyhage att jag bara pratar om skattehöjningar och aldrig kan tänka mig att spara. Men jag har sagt till Nyhage två gånger att jag är beredd att ta upp en diskussion med er om hur vi skall kunna spara. Men då skall vi spara där det är lättast att spara utan att det drabbar mångfalden. Då skall man naturligtvis ge sig på det område där det finns tre gånger så stora möjligheter att spara, nämligen de 1 500 miljonerna som jag talade om förut. Det som jag tycker är egendomligt, fru talman, är att Hans Nyhage och Ylva Annerstedt reagerar därför att 20 stycken A-presstidningar som behöver det får 370 milj.kr. i presstöd. Men att två tidningar, Dagens Nyheter och Expressen, får samhällssubventioner med 10 miljoner mer, trots att de ekonomiskt går bra och med vinst, det är väl ingenting, tycker Ylva Annerstedt. Det vore väl ändå rimligt, om man begriper någonting om mångfald och tidningar, att ta min utsträckta hand och diskutera de 1 500 miljonerna.

Fru talman! Detta är sista gången jag har tillfälle att delta i en debatt om presstödet. Jag har deltagit i denna debatt i årtionden. Jag har också deltagit i det utredningsarbete som har föregått presstödet och dess införande. Låt mig säga att jag tycker att vi har anledning att vara stolta över den massmediepolitik som vi står för här i Sverige. För det första innebär den att vi slår vakt om den redaktionella friheten. I det fallet skyddar vi tidningarna mot staten och statens ingripanden, något som man har oerhört tråkiga erfarenheter av i auktoritära länder. Det är mycket positivt att vi har en så liberal tryckfrihetslagstiftning. Jag är stolt över att vi detta år också skall besluta om en ny yttrandefrihetsgrundlag. Men det är också oerhört positivt -- detta vill jag starkt betona -- att staten ställer sig på läsarnas sida och ökar tidningsläsarnas frihet att välja tidning. Jag vill säga till Ylva Annerstedt att de lågtäckningstidningar som får presstöd kämpar på en marknad, öppet mot förstatidningarna. Den som t.ex. i den här staden köper Svenska Dagbladet har gjort det i ett fritt val mellan t.ex. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Staten ställer sig då på den läsarens sida, när man utformar presstödet så att denna valfrihet bevaras. Tidningarna arbetar på två marknader, på läsarnas marknad och på annonsmarknaden. Det skall inte vara annonsörerna som skall strypa möjligheterna för läsarna att ha ett fritt val. Jag tycker att det är oerhört viktigt att Sverige, Norge och Finland, i motsats till många andra länder, med en sådan presspolitik har kunnat uppehålla en mångfald. Jag har själv varit med om att utforma denna politik, och jag vill än en gång betona mångfaldens betydelse för demokratins funktioner. Vilka funktioner handlar det då om och varför är det så viktigt med mångfald? Jo, för det första därför att det är viktigt att vi har tidningar som förmedlar nyheter på ett allsidigt sätt. För det andra är det viktigt att vi har tidningar som kommenterar det politiska skeendet. För det tredje är det viktigt att vi har tidningar som är gårdvarar, som har en ''watch dog''-uppgift, en kritisk granskande uppgift i det demokratiska samhället. Slutligen är det viktigt att vi har tidningar som svarar för funktionen att förmedla kontakter mellan grupper i det demokratiska samhället. Därför tycker jag att det är fel när man säger att det skall bli ett slut på den presspolitiken som har byggts upp här i Sverige. Jag tycker att det tvärtom finns anledning att slå vakt om den. Det innebär inte att man inte skall göra förändringar. Vi har anledning att med stolthet se på en presspolitik som både värnar om friheten för den redaktionella verksamheten och läsarnas valfrihet.

Fru talman! Kurt Ove Johansson talar sig varm för besparingar på typiskt socialistiskt maner. De s.k. besparingar han föreslår och förordar är ingenting annat än skattehöjningar i kombination med krångel och kineseri. Men t.o.m. Kurt Ove Johansson borde väl ändå ha insett vart det har burit iväg med den högskattepolitik som det socialdemokratiska partiet och regeringen har drivit under alltför många år nu, vart det har burit iväg med företagsamheten i Sverige, inkl. pressen. Är verkligen konsekvenserna av högskattepolitiken någonting som vi har att åstunda? Vi måste ju tvärtom arbeta efter den motsatta politiken, nämligen att sänka skattetrycket. Det är den politiken som vi moderater eftersträvar. Återigen: När vi föreslår ett anslag på 360 miljoner i stället för 440 miljoner kan detta icke innebära en total död för pressen. Kurt Ove Johansson har inte givit mig besked om detta ännu -- jag förutsätter att jag får det i hans nästa inlägg i debatten. Med anledning av vad Olle Svensson hade att säga om pressens betydelse vill jag säga att vi alla är överens om hur oerhört viktigt det är med en obunden, fri press med mångfald. Det slår vi moderater verkligen vakt om.
Fru talman! Återigen skulle jag vilja ta upp frågan om mångfalden, som Kurt Ove Johansson talar sig så varm för. Jag instämmer helt med honom. Men tycker Kurt Ove Johansson verkligen att det är mångfald när en ägare får hälften av presstödet? Vidare säger Kurt Ove Johansson att det skall göras indragningar på de tidningar som går bra. Jag skulle vilja fråga om det också gäller de s-tidningar som först lämnar miljoner i koncernbidrag till A pressen och sedan får presstöd. Det är inte bara förstatidningar som får presstöd. Det är också tidningar som har en täckning av hushållen på 75-- 85 % som får presstöd. Sådana förhållanden måste väl få också Kurt Ove Johansson att tänka en tanke. Som en kommentar till vad Olle Svensson sade skulle jag vilja peka på att tidningarnas roll i dag faktiskt är något annorlunda än för bara fem år sedan. I dag har vi inte något informationsmonopol någonstans. Vi får information från en lång rad sändare. Vi kan titta på uppåt 30--40 TV-kanaler. Vi har en stark fackpress, radio, närradio och lokalradio. Tidningarna är inte längre den enda informationskällan. Det är inte heller främst tidningarna som står för nyheterna i dag. En allt mindre skala människor får sina nyheter från tidningarna. Där får man de kommentarer som är viktiga och intressanta och angelägna att slå vakt om. Jag har talat om 20-procentiga besparingar i i ett ytterligt bekymmersamt ekonomiskt läge. När vi drar ned på angelägna områden som vård och omsorg, de mest fundamentala behoven hos människor, får faktiskt också pressen se om sitt hus och göra de rationaliseringar som i mycket stor utsträckning återstår att göra. Jag har också talat för ett förändrat presstöd, ett presstöd som inte medverkar till ägarkoncentration och specialstöd till vissa ägarkonstruktioner.
Fru talman! Har man den uppfattningen som Ylva Annerstedt har, att tidningarna inte kommer med några nyheter, kan man naturligtvis förstå att folkpartiet skriver en sådan motion som partiet har gjort. De vill i princip successivt ta bort presstödet. Det är precis det scenario som Gustaf von Platen har varnat för, med tidningsmonopol och DN som det enda som står till buds vid frukostbordet. Jag skall inte förlänga denna debatt mycket mer, men jag vill ändå säga några ord till Hans Nyhage. Jag tycker att det finns stor anledning för en moderat pressdebattör som Hans Nyhage att noga lyssna på vad von Platen har skrivit. Han pekar t.ex. i sin artikel i Svenska Dagbladet i går på att det bland moderaterna finns många motståndare till presstödet. Men han frågar också om det är troligt att partiet, om man skulle leda en borgerlig regering, skulle rösta igenom en åtgärd som snabbt skulle beröva partiet den enorma tillgång som en visserligen obunden men dock moderat rikstidning med stor upplaga innebär. Han tror för sin del att den moderata partiledningen i det läget skulle var beredd att försvara ett presstöd. Det som jag tycker är mest intressant är när von Platen skriver: ''Näringslivet slutligen -- finns inte där ett kompakt motstånd mot statliga subsidier? Förvisso. Å andra sidan har jag ett starkt minne av alla de näringslivets toppmän som jag lyssnat till under många år i Svenska Dagbladets styrelse. Visst har de uttryckt åsikten att stödet bör avskaffas och Svenskan bör stå på egna kommersiella ben. Före sammanträdena och efter dem. Under diskussionerna på våra möten har däremot den stående -- eller i vart fall ständigt återkommande -- frågan varit: Hur går det med presstödet? Finns det nån chans att öka det? Det är väl ingen risk att det försvinner?'' Detta har alltså von Platen sagt. Klokt sagt. Tänk på det, Hans Nyhage, när vi möts om ett år i en ny pressdebatt.
Fru talman! Med en ytterligare diversifiering av informationen skulle vi också ha möjligheter att få färska lokala nyheter tidigt på morgonen -- om inte socialdemokraterna var så negativa till en fri lokal TV. Vi skulle då kunna komplettera nyhetsutbudet på morgonen med den typen av information. Jag vill återigen understryka att jag har talat för en successiv nedtrappning med 20 %, och jag har tidigare givit skälen härför. När man på alla andra angelägna områden i samhället måste dra ned, måste faktiskt också pressen göra det. Det finns fortfarande ganska mycket att göra när det gäller rationaliseringar och effektiviseringar, vilket ju också vitsordas av företrädare för branschen. Sverige har inte hängt med i den tekniska utvecklingen, och det är angeläget att Sverige gör det. Mångfald och fri opinionsbildning tillfredsställs faktiskt inte med den typ av presstöd som vi har i dag.

Herr talman! Rolf Nilson har frågat mig dels om de insatser som gjorts är tillräckliga för att stödja utvecklingen av alternativ produktion i de orter som drabbas av bilindustrins kris, dels om regeringen kan tänka sig att nu tillsätta en snabbutredning av den svenska bilindustrin i enlighet med vad som skisseras i interpellationen. Bakgrunden till frågorna är bl.a. den nedgång och omstrukturering som bilindustrin och dess underleverantörer genomgår. Svensk bilindustri har genomgått flera upp och nedgångar för sina huvudprodukter, senast med en kraftig nedgång under slutet av 70-talet. Många drog då paralleller med varvsindustrin och vissa förutspådde t.o.m. en nedläggning av svensk personvagnsindustri. Den faktiska utvecklingen blev emellertid den motsatta och medförde betydelsefulla framgångar under 80-talet för såväl personbils som lastvagnsindustrin. Under de senaste två åren har efterfrågan minskat kraftigt på de viktigaste marknaderna för svensk personbilsindustri. Lastvagnsmarknaden väntas också sjunka under de närmaste åren i bl.a. Nedgången har föranlett minskningar av produktionen hos såväl bilföretagen som dess underleverantörer, detta för att anpassa tillverkningsresurserna till rådande efterfrågesituation. För att möta en tilltagande konkurrens ökar samarbetet mellan världens bilföretag, vilket även varit fallet vad gäller de svenska bilföretagen. Samarbetet innebär lägre utvecklingskostnader. Det leder också till samordnade inköp och därmed en neddragning av antalet underleverantörer. Underleverantörerna ställs inför ökade krav och får allt större ansvar för både produktutveckling och tillverkning. Det gäller bl.a. att förbättra kvaliteten och korta ner genomlopps och ledtiderna i produktion och leveranser. Ovanpå kostnads och produktivitetsproblemen tillkommer också att strukturer måste förnyas. Världens bilindustri har, vilket också påpekas i interpellationen, en stor överkapacitet. Samtidigt nyetableras sammansättningsfabriker och underleverantörsföretag, som är effektivare än de gamla. I USA är detta sedan slutet av 70-talet en pågående process. Mycket talar för att Europa kommer att få ökade japanska nyetableringar inom bilindustriområdet och att de japanska marknadsandelarna ökar. Samtidigt förutses totalt sett en ökad efterfrågan av fordon under 90-talet, bl.a. till följd av demokratiseringen i Östeuropa. För att öka konkurrenskraften och höja tekniknivån hos de svenska underleverantörsföretagen har riksdagen godkänt regeringens förslag om att inrätta den verkstadstekniska delegationen som anvisats 150 milj.kr. under tre år. Av hittills beslutade 25 miljoner har 21 gått till bilindustrins underleverantörer. Genom delegationens insatser, som också koordineras med insatser från styrelsen för teknisk utveckling, statens industriverk, industrifonden, exportrådet och bilföretagen kommer satsningar att göras som stärker såväl de etablerade underleverantörerna som utvecklingen av nya produkter och system. Statens industriverk har ett samordningsuppdrag för de statliga insatserna och bedriver ett eget underleverantörsprogram. Projektförslag finns från samtliga de regioner som Industrifonden, som har i uppgift att stödja främst små och medelstora företag med finansiering av större projekt, har satsat ca 100 milj.kr. i projekt som är relaterade till förnyelse inom transportområdet, varav 20 miljoner under innevarande år. Regeringen har nyligen föreslagit att fondens möjligheter att ge stöd till industriella utvecklingsprojekt kompletteras med kreditgarantier. Institutet för verkstadsteknisk forskning stöder underleverantörsföretagen med teknikutveckling både inom informations och verkstadsteknik för att företagen i större utsträckning skall kunna svara upp mot kraven på bl.a. ökat ansvar i produktutvecklingen. Inom ramen för energiforskningsprogrammet stöds vidare forskning och utveckling rörande motorer och drivsystem, alternativa drivmedel m.m. Riksdagen har anslagit 32 milj.kr. för detta ändamål under innevarande budgetår. föreslår regeringen att 30 milj.kr. anslås årligen under fyra år för stöd till utvecklings och demonstrationsprojekt rörande användning av motoralkoholer. Medlen, som enligt förslaget skall disponeras av transportforskningsberedningen i samråd med den föreslagna nya näringspolitiska myndigheten och statens naturvårdsverk, skall användas för att stimulera utvecklingen av alternativa drivmedel och till att genomföra försök med fordon i tätortsmiljö. Regeringen har nyligen i miljöpropositionen redovisat sin syn på produktion av mer miljöanpassade produkter. Vidare redovisas förslag som innebär nya och ytterligare skärpta miljökrav på samtliga fordonskategorier. Europasamarbetet dessutom att 25 milj.kr. avsätts under budgetåret 1991/92 för fortsatt forskningsoch utvecklingsarbete av teknik för effektivare och miljövänligare trafik på väg, järnväg och i luften. Regeringen har således tagit initiativ till en mångfald åtgärder för att stärka utvecklingen av företagen och därmed de regioner som drabbas av nedgången inom bilindustrin. Förslagen tar också sikte på att stimulera utvecklingen av miljövänliga fordon. Genom den näringspolitiska myndigheten som föreslås i propositionen kommer samhällets möjligheter att bidra till en snabbare teknikspridning och samordning av insatserna att ytterligare kunna förbättras. Därutöver har arbetsmarknadspolitiska insatser och inom stödområdet regionalpolitiska medel ställts till förfogande i de orter som drabbats av nedläggningar eller kraftiga nedskärningar. Vidare har frisläppet av investeringsfonderna och investeringsreserverna gjort att 20 miljarder kronor nu blir tillgängliga för investeringar i svenskt näringsliv över hela landet. Jag tycker de redovisade åtgärderna visar att regeringen aktivt medverkar till att främja utvecklingen för industrin i stort, inkl. bilindustrin och dess underleverantörer i drabbade regioner, samtidigt som insatser sker för att förbättra den framtida miljön. Vad gäller kunskapsuppbyggnad och internationell medverkan deltar Sverige bl.a. i Eureka-projektet Prometheus och EG-projektet Drive för att göra det svenska vägsystemet mer effektivt, miljövänligt och trafiksäkert. Vidare utreds ett eventuellt framtida deltagande i ett nytt planerat forskningsprogram för järnvägs och flygtrafik. Med start under innevarande vår kommer även svenska småföretag att kunna delta i Business Cooperation Network som är ett databaserat system för att hitta affärskontakter och samarbetspartner i olika delar av Europa. Systemet är uppbyggt inom EGs småföretagsprogram. Världens bilindustri avsätter betydande summor för att finna alternativa transportlösningar, utveckla miljövänliga motorer och alternativa bränslen m.m. Samarbeten finns, såväl mellan bilindustrin och andra utanförliggande branscher som inom dessa, om att finna ekologiskt bättre lösningar. Inom ramen för nationella och internationella forsknings och samarbetsorganisationer, bl.a. i det nyligen avslutade forskningsprojektet International Motor Vehicle Program, finns ett stort samlat kunnande om bilindustrin. Vad som nu i första hand behövs är att regeringens olika förslag sätts i kraft och att de olika föreslagna åtgärderna genomförs med full styrka och inte att vi tillsätter en ny utredning.